Herr talman! Låt mig dra konsekvenserna av det som utrikesministern sade: Vi hävdar alltid folkens självbestämmanderätt när det gäller folk som är fjärran från vårt land. Vi är också beredda att hävda den för folk i vår Prot. 1987/88:121 närhet under förutsättning att ett sådant hävdande kan leda till snabb och 17 maj 1988 omedelbar framgång. Men vi är inte beredda att ta upp saken om vi inte tror att det kan resultera i någonting omedelbart. Det är, såsom jag förstår det, konsekvensen av det utrikesministern sade. Jag menar att vi bör ha en princip, nämligen principen om folkens självbestämmanderätt. Och den bör vi vara beredda att hävda konsekvent, i alla sammanhang. Sedan är det fråga om huruvida det är taktiskt klokt och riktigt att påtala den i relationer med någon makt — någon viss makt eller flera makter. Jag tycker inte att det är en riktig svensk politik, av det slag jag vill se, om vi skulle göra avkall på hävdandet av den principen därför att det inte omedelbart kan leda till framgång. Det har sagts mycket positivt här om utvecklingen i Baltikum, om den förändring som håller på att ske och om de ökade möjligheter till utbyte med ett land som Sverige som de förändringarna skapar. Jag uppfattar det så att det från regeringens sida finns en vilja att ta fasta på detta och utvidga våra förbindelser med Baltikum. Jag vill, herr talman, i detta sammanhang erinra om det 8-punktsprogram för ett sådant här utvidgat samarbete med de baltiska staterna som folkpartiets ledare Bengt Westerberg har presenterat och som jag vet även har Gunnar Hökmarks fulla stöd. Låt mig uttrycka förhoppningen att det programmet skall studeras ingående i utrikesdepartementet och att de förslag och de goda idéer som där finns skall komma att förverkligas. Det som utrikesministern senast sade om utlandsprogrammet vill jag tolka som ett tecken på att den frågan på nytt kommer att prövas. Det handlar inte om stora pengar — detta är utrikesministern lika medveten om som jag.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

Sverige har således slagit fast att befolkningen i Nya Kaledonien har rätt till självbestämmande och självständighet. Sedan påstår Sten Andersson att Sveriges ställningstagande i FN förra året — då Sverige avstod från att rösta — inte innebär någon som helst ändrad inställning i huvudfrågan, dvs. Nya Kaledoniens ställning som icke-självstyrande territorium. Så har faktiskt Sveriges agerande inte uppfattats. Forumländerna, dvs. Australien, Nya Zeeland, m.fl. länder i området, var mycket besvikna över utfallet av omröstningen, vilket inkluderar Sveriges agerande. Jag har själv träffat en företrädare för det kanakiska folket — fackföreningsordföranden Louis Kotra Uregei. Jag tror att han har besökt utrikesdepartementet. Han har i en svensk facklig tidskrift sagt följande: ”Den svenska arbetarrörelsen borde intressera sig mer för situationen i Stilla havet. Ni i Sverige har blivit lurade av den franska regeringen. Vi, urbefolkningen på Nya Kaledonien, kämpar för självständighet mot de franska ”atomkolonisatörerna”.” Han är alltså mycket besviken på Sveriges agerande. Det är också Peter Weiderud, representant för Sveriges fredsråd, som var observatör vid FN:s generalförsamling i höstas. Han har skrivit en rapport om sina observationer och kritiserar där Sveriges agerande i denna fråga. Han talar om svek mot kanakerna. I rapporten sägs att Sveriges beslut om att lägga ned sin röst var till glädje för Frankrike och till stor besvikelse för urbefolkningen i Nya Kaledonien och för grannländerna i Stilla havs-området. I rapporten skriver Peter Weiderud: ”Beslutet att lägga ned rösten är speciellt anmärkningsvärt med tanke på att Sverige, som enda västland, ingår i den s.k. kolonialkommittén. I denna röstade Sverige så sent som den 14 augusti i år för en liknande resolution.” Vidare skriver han: ”Vid sidan av Sverige var det ytterligare en medlem i FN:s s.k. kolonialkommitté som valde att ändra sin röstning till fransk fördel. Det var Irak som gick från avstående till nej.” Jag skulle vilja fråga Sten Andersson vilka påtryckningar Frankrike har utövat på Sverige när det gällt att ta ställning i denna fråga. Det är angeläget att Sverige inte faller undan för Frankrikes önskemål om att ostört få fortsätta sina kärnvapenprov i Stilla havet. Det är i detta perspektiv som man måste se på avkolonialiseringen i Stilla havs-området. Jag frågade i min interpellation om Sverige tänker ta några initiativ till att påskynda avkoloniseringen i Stilla havs-området. Jag har inte fått något svar av Sten Andersson på just den frågan. Jag undrar hur utrikesministern har påverkats av de skildringar av Nya Kaledonien som vi har fått via massmedia den senaste tiden. Har dessa påverkat bilden av Nya Kaledonien och urbefolkningens kamp för att få självbestämmanderätt? Sten Andersson talar om bristande balans i resolutionen därför att man där inte tagit upp folkomröstningen — detta framfördes också i den utrikespolitiska debatten tidigare i riksdagen. Jag undrar om man hade agerat annorlunda om det hade funnits en beskrivning av folkomröstningen i resolutionen. Detta var några frågor som jag önskar att Sten Andersson besvarar.

Herr talman! Sten Andersson talade om att röstförklaringen var alldeles klar. Jag har läst den, och jag utgår från att även representanter för Australien och andra Forumländer har gjort det. Trots detta är man väldigt tveksam till Sveriges ställningstagande i denna fråga. Att man tvivlar kan knappast bero på att alla andra inte har förstått förklaringen. Det beror väl snarast på att denna röstförklaring inte alls är så klar som Sten Andersson vill göra gällande. Jag fick inte något svar på min fråga huruvida man hade kunnat stödja förslaget om att FN skall gå in och aktivt bidra till en bättre framtid för befolkningen på Nya Kaledonien, om det i resolutionen hade funnits en beskrivning av folkomröstningen. Inte heller fick jag svar på frågan om Sverige tänker ta initiativ när det gäller avkoloniseringen i Stilla havsområdet.

Herr talman! Det påståendet tycker jag kan gälla den svenska delegationen och hur den i FN har läst resolutionen. Med de formuleringar som fanns i den hade man inte behövt agera så som Sverige har gjort i det här fallet, utan man kunde ha stött förslaget om att FN skulle inta en aktiv hållning. Det är fortfarande obegripligt hur Sverige har kunnat agera på det här viset.

Herr talman! Jan Hyttring har frågat mig om regeringen är beredd att vidta snabba åtgärder för att förbättra servicen för resenärerna inom riksfärdtjänsten. Vidare har Jan Hyttring frågat mig om regeringen är beredd att påskynda transportrådets utredning om riksfärdtjänstens framtida utformning. Målet för samhällets insatser på handikappområdet är att göra samhället tillgängligt för handikappade i så stor utsträckning som möjligt. På trafikområdet är inriktningen i första hand att de olika färdmedlen skall anpassas så att allt större grupper av handikappade kan utnyttja kollektiva färdmedel. Riksfärdtjänsten skall utgöra ett komplement för att även svårt handikappade människor skall få möjlighet att göra längre resor till normala kostnader. Ambitionen är självfallet att riksfärdtjänsten skall fungera smidigt och kunna erbjuda sina resenärer en god service. Samtidigt måste dock, liksom inom andra samhällssektorer, en så effektiv resursanvändning som möjligt eftersträvas. Den utredning från transportrådet som Jan Hyttring efterlyser har nyligen inkommit till regeringen. Enligt min uppfattning är det rimligt att handikapporganisationer och andra berörda bereds tillfälle att ta del av denna rapport och lämna sin syn på hur riksfärdtjänsten bör organiseras i framtiden, innan några åtgärder vidtas för att förändra denna verksamhet.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

Det måste ju finnas något slags korsningspunkt, där man väger bekvämligheten och möjligheten att resa som handikappad mot kostnaderna, och det är på den punkten som en hel del kritik har kommit fram efter omläggningen till en samordning.

Man har påtalat att man tyckte att riksfärdtjänsten fungerade betydligt bättre under den tid då det var ett mer lokalt ansvar för den. Det säger sig självt att om arbetet sker på stor distans från den resande, då är det svårt att veta hur de lokala förhållandena är. Det finns naturligtvis ingen kännedom alls om huruvida de som skall resa utnyttjar riksfärdtjänsten. När man nu diskuterar en förändring av ordningen, talar allt detta för att man borde gå tillbaka till ett lokalt ansvar. Det har också framkommit att det i vissa fall dessutom ställs helt orealistiska krav på handikappade att klara längre resor med allmänna kommunikationsmedel. Sådana resor kan som bekant innebära byte mellan tåg och buss, med väntetider och gångavstånd mellan de olika transportmedlen. Mot bakgrund av vad som sägs i svaret kan man uttrycka förhoppningen att transportrådets utredning snabbt kommer ut på remiss till berörda parter. Jag tror att den kritik som jag härifrån talarstolen har framfört inte är obekant för kommunikationsministern. Jag vet nämligen att det har skrivits brev, att det har agerats från Svenska kommunförbundet osv. Det finns därför all anledning att snabba på beslutsprocessen för att få nödvändiga förändringar till stånd. Eftersom jag förmodar att man har känt till denna kritik skulle jag vilja ställa en följdfråga: Har regeringen tillgång till någon objektiv bedömning som visar att riksfärdtjänsten fungerar bättre genom den samordning som Taxi Sverige står för? Några åtgärder har ju inte vidtagits. Dessutom har transportrådet givits förlängd tid när det gäller framläggandet av detta förslag till förändringar.

Herr talman! Det svar som kommunikationsminister Sven Hulterström har lämnat är till intet förpliktande. Det säger ingenting om riksfärdtjänstens framtida utformning. Att vi skall göra samhället tillgängligt för alla är ju självklart. Det behöver ingen besvära en minister för att få reda på. Uppenbarligen har kommunikationsministern ingen aning om hur handikappade människor har det. Det här svaret ger intryck av stor okunnighet. Jag är i och för sig inte förvånad. Förra året ställde jag en fråga till ministern angående handikappanpassning av järnvägsvagnar och fick till svar att man gör bredare dörrar och bredare trappsteg. Men det sades ingenting om hur rullstolar skall ta sig upp för trappstegen. Vi måste enligt min mening snabbt göra något när det gäller att handikappanpassa de kollektiva färdmedlen. Om de vore anpassade, skulle färdtjänsten bli billigare. Den kan givetvis inte helt försvinna, för det kommer alltid att finnas människor som är gravt handikappade och måste åka med taxi eller specialfordon. För dem måste färdtjänsten alltid finnas tillgänglig. De flesta handikappade vill åka på samma sätt som andra, ej funktionshindrade personer. På grund av att de inte kan ta sig in i bussar eller tåg, blir emellertid deras resande extra dyrt för samhället. Det skulle alltså på sikt innebära en ekonomisk vinst för samhället om kollektivtrafiken handikappanpassades, samtidigt som de handikappade skulle känna sig mer delaktiga i samhällslivet. Vi säger så storsint att de handikappade skall kunna delta i föreningsliv och politiska sammanhang, men på vems villkor? För ett par veckor sedan träffade jag i Uppsala en handikappad man, som var utsedd till suppleant till ett möte i Stockholm angående handikappfrågor. Två dagar före mötet fick han reda på att den ordinarie ledamoten inte kunde åka. Hur skulle han ta sig till Stockholm? Riksfärdtjänst skall beställas minst två veckor före avresedagen, Om tågen hade varit anpassade för rullstolsburna, hade det inte varit något problem. Jag vet faktiskt inte hur det gick. Han sade till mig att han skulle höra om någon bilburen vän kunde köra honom. För oss som är friska är det inga problem att planera långt i förväg. För en handikappad kan hälsotillståndet variera högst väsentligt från dag till dag. Att då ha en framförhållning på två veckor kan vara ganska vanskligt och gör att många handikappade helt enkelt inte vågar sig ut. Statsrådet säger att en så effektiv resursanvändning som möjligt skall eftersträvas. Det håller jag med om. Men jag tror att man överskattar samåkandets möjligheter till besparingar. Om jag förstått det hela rätt, är regeringens uppdrag till transportrådet att rådet skall se till att riksfärdtjänsten kan bli billigare. Det bokningsförfarande som gäller i dag, för att samordna resrouter så långt möjligt, omöjliggör ett spontant resande och innebär ibland onödigt långa restider för resenären. Alltså är det nödvändigt att beställningsförfarandet ses över. Kanske skulle även handikappade kunna få beställa sina biljetter på samma sätt som vi andra, dvs. på närmaste station eller resebyrå. Det vore intressant att få höra statsrådets syn på den framtida inriktningen av riksfärdtjänsten, som interpellationen gällde. Någon uppfattning borde Prot. 1987/88:121 väl Sven Hulterström ändå ha, även om nu transportrådets utredning just inkommit till departementet.

Herr talman! Det är en viktig fråga som Jan Hyttring har tagit upp i sin interpellation om riksfärdtjänsten. Men jag håller med mina kolleger om att mycket om den framtida riksfärdtjänstens utformning har vi inte fått veta genom kommunikationsministerns svar. Jag har tagit del av regeringens uppdrag till transportrådet, och även jag har funnit att det närmast innefattar en begäran om förslag i syfte att begränsa kostnadsutvecklingen och öka effektiviteten på grund av att kostnaderna för riksfärdtjänsten har ökat väsentligt under senare år. Det är bra att man ser över kostnaderna. Kostnaderna är en sak, men det allra viktigaste är att riksfärdtjänsten fungerar väl, och det gör den inte i dag. Människor som på grund av olika handikapp inte kan använda allmänna kommunikationsmedel får inte utsättas för så mycket krångliga regler, byråkrati och besvärligheter att de näst intill förtvivlar, vilket de gör i dag. Jag hoppas att den kommande översynen leder till mänskligare regler med mindre byråkrati. Jag vill också råda kommunikationsministern att man i regeringen tar hänsyn till det nya bilstödet, som vi kommer att fatta beslut om i dagarna. Jag tror att bilstödet delvis kommer att avlasta riksfärdtjänsten en del kostnader, och jag hoppas att man då i stället kan föra över vissa anslag till riksfärdtjänsten, eftersom det är så viktigt att den fungerar. Riksfärdtjänsten infördes ju på försök våren 1980, då Ulf Adelsohn var kommunikationsminister. Det var en bra reform som han införde. Riksfärdtjänsten är en bra verksamhet, som vi hoppas att alla ställer sig bakom. Det är emellertid viktigt att den får utvecklas bättre än vad som är fallet i dag. Många handikappade känner sig t.o.m. överkörda av olika myndigheter på grund av att reglerna är krångliga. Det är ett faktum att byråkratin kring riksfärdtjänsten i dag är omfattande och mycket krånglig. Jag skall ta upp ett par exempel av de fall som jag har fått reda på av människor som ringt mig om riksfärdtjänsten. En man i Stockholmstrakten, som har en stuga vid Mälaren i Uppsala kommun, måste beställa resan ca 5 veckor i förväg för att över huvud taget få någon biljett. Det blir minsann inga spontanresor i vackert väder! Ansökan måste göras varje gång; det går inte att göra en beställning till exempelvis den och den tisdagen i varje månad, utan det krävs ansökningsförfarande för varje resa. Jag hoppade till av förvåning, när mannen berättade att han måste byta bil vid kommungränsen, eftersom han i det här fallet passerar en sådan. Jag tycker inte att detta verkar klokt, och jag tror att kommunikationsministern håller med mig om att man måste göra någonting åt det här. Ett annat exempel: En kvinna i mitt eget hemlän, som bor en liten stad, är på grund av synskada och ett lätt rörelsehandikapp mycket beroende av att ”rätt” chaufför får köra henne, därför att denne chaufför kan hjälpa henne på rätt sätt — hon har betydande svårigheter att förflytta sig. I hennes kommun gäller en eller två veckors förbeställning, så reglerna är därvidlag något bättre än i det första exemplet. Hon har emellertid inte någon som helst rätt att få vara med vid handläggningen och ge uttryck för önskemål om vem som skall köra bilen. Hon vet att den chaufför som hon helst vill ha i den lilla staden gärna skulle ställa upp just för henne. Nu är hon mycket orolig över att det skall bli en ännu mycket mer central bedömning och central bokning än den som sker i dag. Man har också sagt henne, att hon nog framdeles måste tänka sig att åka tåg större delen av sträckan till det ställe hon brukar besöka för att gå till sin makes grav bl.a. Hon skall sedan byta till bil den sista sträckan. Jag tycker faktiskt inte att detta är medmänskligt. Nog för att vi skall vara kostnadsmedvetna, men mindre krångel och mindre byråkrati brukar i regel kosta mindre pengar. Min förhoppning är ju att man vid denna översyn verkligen har ambitionerna att göra förhållandena bättre för rörelsehandikappade och för handikappade människor över huvud taget som behöver komma ut att resa precis som alla vi andra. Jag vill därför fråga kommunikationsministern om han kommer att göra allt han kan för att få till stånd en så väl fungerande riksfärdtjänst som tänkas kan med avbyråkratisering och avreglering så långt det någonsin är möjligt.
Herr talman! Jag skall inte kommentera de olika exempel som har anförts här i dag om att det nuvarande systemet för riksfärdtjänsten inte fungerar bra, utan leder till besvärliga och krångliga situationer för de handikappade som skall utnyttja riksfärdtjänsten. Jag har ingen anledning att ifrågasätta att sådana exempel finns, och de utgör också en anledning till att man har velat se över denna verksamhet. Det är emellertid inte den enda anledningen.

Det var alltså det som utgjorde bakgrunden till att regeringen gav transportrådet detta uppdrag. Jag har för egen del också blivit övertygad om att det finns anledning till kritik mot riksfärdtjänsten så som den fungerar i dag. Jag vill för min del säga att det inte bara var de ekonomiska aspekterna som utgjorde den ursprungliga orsaken till översynen, utan även den kritik som har framkommit, inte minst från handikapporganisationerna, och som måste vägas in i bedömningen när man nu, efter det att transportrådet har avgett sin slutrapport, skall göra ett ställningstagande till riksfärdtjänsten. Hur långt man kommer att kunna gå i anpassning och vilka åtgärder som man kan vidta är det naturligtvis för tidigt att yttra sig om, eftersom rapporten kom så sent som den 6 maj, dvs. för mindre än två veckor sedan. Vi får väl se, när vi har fått in synpunkterna från alla berörda organisationer, hurudan anpassningen kan bli. För egen del vill jag i alla fall uttrycka ambitionen att man inom ramen för de resurser som riksdagen kan ställa till förfogande bör se till att denna verksamhet fungerar så obyråkratiskt och smidigt som möjligt, och till gagn för den tanke som ligger bakom, nämligen den att även svårt handikappade skall kunna resa över längre sträckor än vad den lokala färdtjänsten har att svara för. Det bör alltså vara ambitionsnivån när det gäller den här verksamheten. Sedan vill jag gärna påminna om att i den trafikpolitiska proposition som lämnades till riksdagen tidigare i år, och som nu i olika delar håller på att behandlas här i riksdagen, fanns också förslag om relativt kraftiga förstärkningar av resurserna för att handikappanpassa fordon och trafiksystem över huvud taget. Det är inte på det viset att det inte har vidtagits åtgärder i syfte att hela tiden förbättra handikappanpassningen av i första hand kollektivtrafiken. Der är emellertid ett stort område, det är många äldre fordon som fortfarande är i bruk, och som inte lever upp till de normer vi numera anser önskvärda. Jag vill gärna betona att även trafikpropositionen innehöll förstärkta resurser för handikappanpassning och att de pengarna bör komma till godo framöver. Såvitt jag har uppfattat det är man från handikapporganisationernas sida nöjd med de förstärkningar som kommer. Det innebär ju inte att vi har nått något slutmål, men man tycker i alla fall att detta är väsentliga steg i rätt riktning. Så snart vi har haft rapporten ute på remiss skall vi naturligtvis verkställa den översyn av bestämmelserna som var avsikten när uppdraget ursprungligen gavs.

Herr talman! Jag tycker det är bra att man har ekonomiska utgångspunkter när man gör denna översyn. Självfallet måste man också ha med de aspekterna. Men man måste samtidigt vara litet flexibel, så att de mest handikappade trots allt kommer att kunna få åka med taxi och specialfordon. Jag råkar själv ha en handikappad son, som skulle vara överlycklig om han hade kunnat åka tåg, men han kan alltså inte det. Nu vet jag att vissa intercityvagnar är gjorda så att man skall kunna ta bort ett säte och sätta fast en rullstol, men fortfarande återstår problemet att komma i och ur. En del människor är lätta, och dem kan personalen bära ombord, men andra är litet tyngre, och då kan det vara svårt för personalen. I och med att det är så krångligt att ta sig i och ur järnvägsvagnar är det lättare att åka med specialfordon. Det är bra att utredningen kommer på remiss till handikapporganisationerna, för trots allt är det ju de som är specialister när det gäller handikappfrågor. Vi får väl avvakta vad de säger, och sedan får vi vänta oss ett bättre förslag så småningom.
Herr talman! Det är självfallet svårt att här diskutera ett förslag som vi inte har sett eller kunnat ta del av. Vi vet alltså inte vad det innehåller. Det finns emellertid anledning att understryka att det är självklart att kostnaderna för riksfärdtjänsten har ökat, eftersom antalet resor har ökat. Det är i och för sig inte konstigare än att kostnaderna för kollektivtrafiken i samhället över huvud taget har ökat mycket kraftigt. Det blir naturligtvis också den effekten när man försöker göra det möjligt för människor att resa i ökad omfattning. Kommunikationsministern påpekade att uppdraget har sitt ursprung i ett utskottsbetänkande och ett riksdagsbeslut. Det är helt riktigt. Därför finns det all anledning att upprepa vad utskottet sade och som riksdagen ställde sig bakom den gången. Utskottet förutsatte att den ökade samåkningen inte skulle leda till försämringar för resenärerna såsom långa omvägar i resandet, som kunde trötta handikappade resenärer. Men det är faktiskt precis vad det har gjort. Det finns alltså all anledning att hålla detta i minnet när man kommer att behandla det förslag som transportrådet har lagt fram. Det får alltså inte vara så att det ånyo skulle leda till försämringar, för då går man ifrån riksdagens intentioner i det här fallet.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

Den öppnades av den dåvarande framtidsministern, som bl.a. sade: Målet för regeringens narkotikapolitik är ett narkotikafritt samhälle.

Alla tillgängliga uppgifter visar att vi har lika mycket narkotika i landet nu som då — kanske t.o.m. mer. Dessutom vet vi numera säkert att narkomanerna är den kanske mest hotade gruppen i fråga om HIV-smittan. Jag tror att alla faktakunskaper om narkotikans utbredning och faror är så vitt spridda att jag inte behöver ta upp kammarens tid med en mängd mycket nedslående siffror. Dagens ärende gäller i och för sig en specifik fråga, som de borgerliga partierna också drev den gången för tre och ett halvt år sedan och som de har tagit upp varje år sedan dess. Det gäller ett förbud som regeringspartiet då så envist motsatte sig men nu åtminstone delvis ställer sig bakom. Vi får nu äntligen ytterligare ett vapen i kampen mot knarket — det blir äntligen förbjudet att knarka. Först genom dagens beslut och dagens lagförslag får statsministern rätt när han på nytt säger: Det är inte tillåtet att knarka. Det har tagit många timmars debatter här i kammaren att nå dit, men vi i oppositionen som har drivit frågan om ett förbud mot knarkande skall naturligtvis i dag medge att vi tycker att det är bra att regeringen åtminstone har gått oss så långt till mötes att den nu ställer sig bakom vårt krav om ett klart och otvetydigt förbud mot att bruka narkotika. Ingvar Carlsson sade att det inte är tillåtet att knarka. Men det gick inte ens för en regeringsmedlem att komma ifrån högsta domstolens domar, och där finns det alltså exempel på att eget bruk inte alltid är straffbart. Det rör sig, det skall jag gärna erkänna, om juridiska finesser som säkert bara verkar krångliga för gemene man. Men som bekant kan även finesser ha stor psykologisk betydelse. Det är bl.a. därför som vi från folkpartiets sida sedan länge har insett att lagstiftningen måste ändras så att det inte kan uppkomma minsta tvivel om att vi i Sverige tar bestämt avstånd från allt icke-medicinskt narkotikabruk. Jag vill i sammanhanget också gärna understryka vad ett enigt justitieutskott den här gången skriver i betänkandet.

Vi kan säkert alla vara eniga om att narkomanens öde med säkerhet tillhör de grymmaste. Han är nämligen utsatt för ett ständigt tvång: missbruket och det fysiska, psykiska och sociala elände som följer med det. Vi kan alltså från oppositionens sida i dag bara vara nöjda med att regeringen till sist har gett efter för våra krav på en kriminalisering. Vi menar att om man skall komma åt narkotikamissbruket går det inte att bara söka sätta fast storhandlarna. Det är ju kunderna, brukarna, som inte bara skadas utan också håller knarkhajarnas handel vid liv. Minskar eller försvinner kundunderlaget blir det inga affärer. Det är en enkel sanning som alla borde kunna inse. Däremot är vi alltså inte helt eniga med regeringspartiet om hur straffbestämmelserna skall utformas. I propositionen förordas att eget bruk skall kunna straffas endast med böter, medan vi i folkpartiet, moderata samlingspartiet och centern menar att fängelse bör ingå i straffskalan. Vi gör det inte, vilket jag vill understryka, därför att vi skulle mena att minsta konsumtion av narkotika i sig skall leda till fängelse. Vi önskar ju faktiskt en lagtext med lokutionen ”döms till böter eller fängelse i högst sex månader”, vilket, som bekant för alla som kan strafflagen, innebär att böter är normalstraffet. Vi litar på att domstolarna tar hänsyn till hur allvarligt brottet i det enskilda fallet är och utmäter straff därefter. Det finns emellertid några praktiska skäl för att låta fängelse ingå i straffskalan, nämligen att det enligt vår mening måste göras möjligt att i vissa fall använda kroppsbesiktning, och det är inte möjligt om inte fängelse ingår i skalan. Det går inte heller att bortse från att det i vissa fall kan vara lämpligt att domstolen får möjlighet att döma till kontraktsvård. Det är de avgörande skälen till att vi har reserverat oss i fråga om påföljdsbeslutet. Låt mig också apropå påföljdsfrågan erinra om att vi som företräder oppositionen också här i dag talar på deras vägnar som verkligen har erfarenhet av vilket elände narkotikamissbruk leder till. Jag tänker på Föräldraföreningen mot narkotika. Den föreningens medlemmar, föräldrar till barn med narkotikaproblem, vet verkligen bättre än de flesta av oss vad det vill säga att se sina barn hotas att gå under i missbruket. Den föreningen menar också att regeringsförslaget inte går tillräckligt långt. Vi har lyssnat på föreningens medlemmar, och det är beklagligt att socialdemokraterna inte är lyhörda för åsikter från dem som verkligen vet vad det handlar om. Det finns, det skall jag medge, andra föreningar med motsatt åsikt. En förening demonstrerade här utanför riksdagshuset i morse mot all kriminalisering. Men jag vågar med bestämdhet påstå att jag fäster större avseende vid föräldraföreningens erfarenheter och åsikter än vid uppfattningarna hos en förening, som inte aktar sig för att jämföra de här problemen med att hålla höns bur och som talar om teoretiker som saknar kunskap. Sanningen är den att det finns olika åsikter bland både teoretiker och dem som har praktisk erfarenhet. Sanningen är också den att narkotikaproblemet är ett av vår tids stora gissel, och då är det egentligen obegripligt att inte alla ställer sig bakom ett klart förbud. Det åberopas i propositionen, men också av demonstranterna, att det finns risk för att missbrukare inte skulle våga söka hjälp om de vet att de kommer att straffas. Propositionen innehåller därför förslaget att den som frivilligt söker vård inte skall dömas till ansvar. Låt mig först erinra om att mycket sträng sekretess råder inom vårdsektorn. En läkare eller en vårdare får inte ringa polisen bara för att skvallra om att nu har narkotikamissbrukaren X äntligen insett att han behöver vård. Jag misstänker inte heller att någon läkare eller vårdare gör det. Vidare kan man göra samma invändning som socialdemokraterna i fråga om kriminaliseringen av bruket, nämligen att bruket i allmänhet har föregåtts av innehav och där föreslås inte någon straffrihetsregel. Den viktigaste invändningen är dock från vår sida att detta ger gärningsmannen möjlighet att själv gång på gång se till att han inte kan straffas. En sådan regel är främmande för vårt rättssystem, och därför vill vi inte ha den. Det är också allmänt bekant för alla i utskottet att vi i rättssystemet har regler om åtalsunderlåtelse och t.o.m. om påföljdseftergift. Vi i folkpartiet tycker det är skäl nog för att inte börja med nya typer av straffrihetsregler, och vi kan därför inte ställa oss bakom ansvarsfrihetsregeln.

Herr talman! Det har nu förflutit sex år sedan socialdemokraterna lovade att göra ”rent hus med knarket”. Vad har då hänt sedan dess? Har narkotikamissbruket minskat i omfattning? Nej! Så är inte fallet. Talar man med dem som arbetar ute på fältet så får man beskedet att det aldrig har funnits så gott om narkotika i Sverige som nu. Detta gäller naturligtvis i första hand storstäderna, men det gäller också i oroväckande stor utsträckning landet i övrigt. Att den stora tillgången inte avspeglat sig i statistiken för exempelvis Stockholm beror på att de s.k. gatulangningsgrupperna varit indragna efter mordet på statsminister Olof Palme. Men indragningen av gatulangningsgrupperna har inte bara lett till en förmörkning av statistiken för den narkotikahantering som redan före indragningen börjat öka i omfattning. Indragningen har också förvärrat narkotikasituationen genom att handeln med narkotika kunnat florera fritt på Stockholms gator under lång tid. Tillgången på amfetamin har efter Palmemordet ökat hausseartat, och priset för ett gram som vanligtvis brukar ligga mellan 200 och 400 kr. sjönk till att en tid vara nere i bara 70 kr. Och det berodde på att Stockholm översvämmades av amfetamin. Före Palmemordet talade man inom polisen och socialtjänstens ungdomsgrupper i Stockholm ofta med stolthet om att heroinet var på väg bort från ungdomarna och att man ännu inte hade hittat någon under 20 år som var smittad av HIV på grund av heroinmissbruk. Den tiden är nu ett minne blott. Det var länge sedan det fanns så mycket heroin i Stockholm som nu. I Kungsträdgården säljer, injicerar och röker missbrukarna öppet, och för första gången på flera år har man funnit heroin bland ungdomar under 20 år. Försäljning och missbruk sker numera helt öppet, även om det finns polis eller socialarbetare i närheten. De har inte längre möjlighet att göra något, eftersom de nonchaleras av missbrukarna, som blivit många i antal och i ökad utsträckning medvetna om att deras missbruk inte är straffbart. Nu finns det visserligen tecken som tyder på att vi har fått en tillfällig stabilisering av missbruket i skolorna, men å andra sidan har missbruket spridit sig till nya, etablerade grupper. I synnerhet kokainet håller på att få en sådan utbredning bland människor i allmänhet att det börjar bli svårt att få en klar bild av den aktuella situationen. När bruket sprider sig till grupper som varken polis, skola eller sociala myndigheter har kontroll över, blir det givetvis svårt att få en rättvisande statistik. Statistiken speglar ju egentligen inte verkligheten, utan bara myndigheternas åtgärder. Kokainets inträde på den svenska marknaden innebär en markant upptrappning av narkotikaproblemet. Denna drog är i många avseenden farligare än andra droger, inte bara därför att den ofta utlöser våld utan också genom att den inte framkallar några egentliga abstinensbesvär. Man märker således inte att man är på väg in i ett beroende. Detta är också anledningen till att kokain i så stor utsträckning används av välsituerade människor som I Amerika är tillgången på kokain nu så god att priserna på de etablerade marknaderna sjunkit drastiskt. De sydamerikanska syndikaten håller därför på att öka trycket mot Europa för att skapa nya marknader. Ett av målen är Sverige. Men kokainvågen här har bara börjat. Även cannabis har börjat breda ut sig bland välsituerade människor på ett sätt som minskar möjligheterna att få en rättvisande statistik. Försäljning och missbruk i de traditionella missbrukargrupperna sker dessutom så utbrett och öppet, att polis och socialarbetare inte vet i vilken ände de skall börja. Cannabis finns det ju dessutom alltid gott om. Nya droger, exempelvis crack, har under de senaste åren fått en explosionsartad spridning i USA. Och eftersom vi av erfarenhet vet att narkotikautvecklingen i USA sprider sig såsom ringar på vattnet ut till västvärldens huvudstäder, kan vi räkna med att det snart finns en stor marknad för crack i Stockholm. Och dessvärre har narkotikasituationen i Stockholm stor inverkan på narkotikasituationen i övriga delar av Sverige. Stor tillgång på narkotika i Stockholm leder alltid till stor tillgång på narkotika i landet som helhet. Den stora marknadsplatsen för köpare utifrån landsorten är av naturliga skäl Stockholm. Narkotikan sprider sig med andra ord även här såsom ringar på vattnet. Det är därför som indragningen av gatulangningsgrupperna faktiskt kan sägas ha förvärrat narkotikaproblemet i landet som helhet. Även om de här grupperna nu börjat komma i gång någorlunda igen, har indragningen av dessa otvivelaktigt bidragit till att narkotikan fått ett fäste i vårt land som den sannolikt aldrig haft tidigare. Och det är en situation som det kan ta många år att komma till rätta med. Det är emellertid väsentligt att vi inte slår oss till ro med den statistik som emellanåt talar om minskat antal narkotikabrott och minskat antal beslag av narkotika. En sådan statistik är helt naturlig i ett land där polisens resurser minskar för varje dag, eftersom narkotikabrott är s.k. upptäcksbrott där det krävs en aktiv polisinsats för att statistiken skall påverkas. Herr talman! Vår allmänna grundinställning i kampen mot narkotikan måste vara att allt bruk av narkotika som inte är medicinskt betingat är missbruk som skall bekämpas med alla till buds stående medel. Målsättningen måste vara att eliminera narkotikamissbruket, inte bara att minska det. Narkotikan får aldrig accepteras som en del av vår kultur. Våra barn och ungdomar har en självklar rätt att växa upp i ett narkotikafritt samhälle. Man möter hos politiker och myndigheter ofta ett slags uppgivenhet när det gäller narkotikan — ett uttryck för uppfattningen att vi aldrig någonsin kommer att få bort missbruket. Men det är en samhällsfarlig inställning. Å andra sidan är det knappast till någon nytta för narkotikabekämpningen att, som socialdemokraterna, säga att man skall göra ”rent hus med knarket” om man inte omsätter orden i handling. Nyttan inskränker sig i det fallet till rent propagandamässiga effekter för det socialdemokratiska partiet. Socialdemokraternas tidigare inställning att inte vilja kriminalisera narkotikamissbruket har helt i onödan fördröjt kampen mot narkotikan. Under tiden har åtskilliga ungdomar utvecklat ett allvarligt missbruk med åtföljande brottslighet. Många har bromsats i sin utveckling, förstört sin utbildning och förött sina relationer till anhöriga. De konsekvenser som missbruket har för den enskilde individen glöms lätt bort i sammanhanget. Det är inte utan att jag förstår den bitterhet som finns i det remissyttrande som avgivits över justitiedepartementets promemoria i ärendet från Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika, FMN. Föreningen skriver bl.a. följande: ”FMN:s kriminaliseringskrav hade som bakgrund en mångårig erfarenhet av att samhällets skyddsnät kring ungdomar blivit allt tunnare och svagare. Vi har märkt att ungdomar vid tidig drogdebut i småtonåren i praktiken inte blir stoppade i sin självförstörelse förrän det gått omkring fyra år under fortgående försämring. Först när deras missbruk lett till kriminalitet av tillräckligt uppseendeväckande slag brukar det leda till ett polisingripande och ofta även rättsliga åtgärder. För de anhöriga har det tett sig som en helt obegriplig grymhet från samhällets sida att deras tonåring under den tid han blev allt sämre och alltmer destruerades som människa, aldrig ansågs vara i behov av utredning eller vård enligt LVU i sin egenskap av missbrukare, medan samhällets bromsmekanismer slogs till mer eller mindre effektivt långt senare när missbrukaren börjat stjäla på ett mer uppseendeväckande sätt. Det har varit och är som om det egna, självdestruktiva beteendet vore den resandes ensak och slutar vara detta i och med att även andra kommer till skada.” Herr talman! Mot bakgrund av den utveckling som skett på narkotikamarknaden under de senaste åren är det nu viktigare än någonsin att all hantering av illegal narkotika kriminaliseras. Ett par hundra unga människor dör varje år till följd av narkotikamissbruk, samtidigt som praktiskt taget varenda en av dessa har varit känd för sitt missbruk av polis och andra myndigheter i åratal dessförinnan. Den genomsnittliga tiden från det att en ung människa debuterar i narkotikamissbruk till dess att detta upptäcks av myndigheterna är omkring två år. Det dröjer sedan vanligtvis ytterligare två år innan något ingripande sker. Det främsta syftet med en kriminalisering är därför att få bättre möjlighet till tidiga ingripanden mot narkotikamissbrukarna. Ett tidigt ingripande har stor betydelse av två skäl. För det första är möjligheten att hejda ett påbörjat missbruk med åtföljande brottslighet störst innan ett drogberoende hunnit utvecklas och ett missbruksbeteende har befästs. För det andra kan narkotikans vidare utbredning begränsas genom tidigt uppdagande och ingripande mot det enskilda missbruket. I de flesta fall sker nämligen spridningen från missbrukaren till personer i dennes bekantskapskrets i början av missbrukskarriären. Ett annat viktigt syfte med en utvidgning av narkotikastrafflagens tillämpningsområde är att få en lagstiftning som på ett entydigt sätt markerar samhällets avståndstagande från varje befattning med illegal narkotika. Många människor, i synnerhet ungdomar, kan annars lätt få en föreställning om att missbruk av narkotika inte är särskilt fördärvligt. En kriminalisering som omfattar också konsumtionen som sådan torde ha en preventiv funktion, särskilt bland människor som befinner sig i riskzonen för att bli narkotikamissbrukare eller överväger att använda narkotika av okunnighet eller obetänksamhet. Den hittills gällande lagen har otvivelaktigt givit utrymme för en lättsinnig syn på användningen av narkotika, samtidigt som allmänhetens tilltro till samhällets vilja och förmåga att komma till rätta med narkotikaproblemet har minskat. Man kan ju knappast begära att medborgarna skall ha förståelse för en lag som innebär att innehav av illegal narkotika är straffbart bara fram till den tidpunkt då narkotikan konsumeras. Men även från tekniskt straffrättslig utgångspunkt finns det skäl att utvidga narkotikalagstiftningen. Den föreslagna ändringen av 1 § narkotikastrafflagen torde nämligen innebära att det i fortsättningen knappast kan uppstå några svårigheter att bestämma själva gränsen för straffbarhet. En kriminalisering av narkotikakonsumtionen är naturligtvis inte den enda, saliggörande lösningen på narkotikaproblemet. Men den är utan tvivel en nödvändig del inom en samlad strategi av åtgärder. Genom att konsumenten är marknadens yttersta förutsättning och i praktiken den enda oersättliga länken i hela kedjan av aktörer inom narkotikahanteringen, måste det enskilda innehavet och missbruket ändå stå i centrum för den politik som skall föras på det här området. Om det var något vi lärde oss av de stora narkotikatillslagen under början av 1980-talet så var det att det inte spelar någon roll hur många narkotikakungar vi låser in. De stora vinstmöjligheterna i narkotikabranschen innebär att en gripen storlangare snabbt ersätts med en ny. Det viktigaste är därför att minska efterfrågan och på så sätt göra den svenska marknaden så olönsam för de internationella langarsyndikaten att de inte tycker att det är ”värt besväret” att ha verksamhet i Sverige. Eftersom det är de enskilda missbrukarna som genom sin efterfrågan skapar en lönsam narkotikamarknad, är det ju också de som fungerar som motor i hela den internationella narkotikabrottsligheten. Det förslag om kriminalisering som nu framlagts av regeringen innehåller emellertid en betydande svaghet. Beträffande den som gjort sig skyldig till eget bruk av narkotika föreslås att enbart böter skall kunna ådömas, under förutsättning att brottet är att anse som ringa. Även om fängelsestraff i praktiken skulle kunna användas endast i mindre utsträckning när det gäller egen konsumtion, innebär begränsningen till böter i straffskalan att möjligheterna att bevisa sådant brott minskas avsevärt. Reglerna om kroppsbesiktning i rättegångsbalken är nämligen inte tillämpliga vid rena bötesbrott. Den föreslagna lagen ger därför ingen möjlighet att exempelvis eftersöka stickmärken eller att använda urinoch blodprovsanalys som bevismedel i berörda fall. Den bevisning som kommer att stå till buds i rättegångar om konsumtion av narkotika är följaktligen bara eget erkännande och vittnesmål. Med största sannolikhet kommer avsaknaden av teknisk bevisning i form av t.ex. urinoch blodprov att leda till långa och komplicerade utredningar och rättegångar, där utgången i hög grad blir beroende av subjektiva bedömningar om den misstänktes påverkan vid det påstådda brottstillfället. Medan teknisk bevisning dessutom är av beständig natur är innehållet i ett vittnesmål helt avhängigt av ett vittnes minne, vilket i sin tur försämras ju längre tid som förflyter mellan brott och lagföring. Avsaknaden av ett beständigt bevismaterial innebär att vittnen inför sittande rätt skall uttala sig om huruvida den åtalade såg påverkad ut vid det ifrågavarande tillfället, och detta många gånger både ett och två år efter brottet. Den åtalade å sin sida torde relativt enkelt kunna avvisa påståenden om narkotikapåverkan med att åberopa trötthet, sjukdom eller liknande som orsak till att han såg påverkad ut. Herr talman! Det är mycket egendomligt att en regering som uppger sig ha ambitionen att göra ”rent hus med knarket” förordar vittnesuppgifter och ”tjall” som bevisning framför enkla och odiskutabla tekniska prov. Vittnesuppgifter är för övrigt också i sådana här sammanhang otillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt. När narkotikapåverkan inte kan fastställas med objektiva bevismedel finns det risk för att en och annan person kommer att bli oskyldigt dömd för narkotikabrott. En lag med den innebörd som nu föreslagits lär knappast heller öka allmänhetens förståelse för narkotikalagstiftningen. Samtidigt som polisen alltså inte har möjlighet att ta blodoch urinprov vid misstanke om olovlig narkotikakonsumtion, tvingas tusentals människor varje år att lämna både blodoch urinprov vid misstänkt rattonykterhet. Det nu framlagda förslaget innebär att regeringen betraktar det som mindre allvarligt att konsumera narkotika än att åka buss och tunnelbana utan biljett, att olovligt utnyttja annans förhyrda parkeringsplats eller att plocka fridlysta blommor. Regeringen betraktar tydligen också konsumtionen som mindre allvarlig än innehavet av motsvarande mängd narkotika. Innehav av narkotika har ju enligt förslaget som påföljd både böter och fängelse i straffskalan — även vid ringa brott. Om en missbrukare ertappas med exempelvis en dos heroin i fickan anses det så pass straffvärt att han kan dömas till fängelse. Skulle missbrukaren däremot hinna konsumera narkotikan innan han ertappas kan straffet endast bli böter, trots att det är fråga om samma narkotika, samma person och samma eventuella behandlingsbehov och trots att det är vid själva konsumtionen som narkotikan gör verklig skada. Med fängelse i straffskalan skulle domstolarna dessutom få tillgång till ett bredare påföljdsspektrum, vilket skulle vara värdefullt ur individualpreventiv synpunkt. Fängelse i straffskalan gör det möjligt att också döma till påföljder som formellt sett anses likvärdiga med fängelse, t.ex. skyddstillsyn med särskilda föreskrifter om behandling eller överlämnande till vård inom socialtjänsten. Böter är för övrigt en mindre lämplig påföljd för redan nedgångna missbrukare, såväl ur allmänpreventiv som ur individualpreventiv synpunkt. Dessa missbrukare har ju vanligtvis inga egna pengar att betala med, och de kan sällan få böter indrivna. För personer som lever under socialt sett ordnade förhållanden och för en del nybörjare kan böter naturligtvis vara effektiva som hot eller ”näsbränna”, men samtidigt finns det risk för att socialt etablerade missbrukare som kan betala böter bara upplever dessa som en konsumtionsskatt, som man är beredd att erlägga. Utan fängelse i straffskalan för egen konsumtion kan narkotikastrafflagen därför inte utgöra grund för det tryck på marknaden som skulle behövas för att få konsumenterna att sluta använda narkotika. En svaghet i propositionen av minst samma dignitet som den att endast böter föreslås i straffskalan för egen konsumtion är den ansvarsfrihetsregel som föreslås i 2 § narkotikastrafflagen. Den regeln kommer med all säkerhet att leda till att många personer som åtalas för narkotikamissbruk kommer att hänvisa till någon form av kontakt med behandlingshem eller liknande och hävda att missbruket uppdagats genom att denna kontakt kommit till polisens kännedom. Bevisningen i sådana mål kommer därför sannolikt att i stor utsträckning bli koncentrerad till frågan om hur missbruket blivit känt för de brottsbeivrande myndigheterna. I många fall kommer detta givetvis att leda till utredningsåtgärder som inte står i rimlig proportion till målets beskaffenhet i övrigt. Men vad värre är: Ansvarsfrihetsregeln kan i praktiken leda till att det även i fortsättningen blir straffritt att använda illegal narkotika. De flesta missbrukare kommer nämligen säkert att se till att de på ett eller annat sätt har en formell behandlingskontakt, så att de kan påstå att missbruket uppdagats genom att denna kontakt kommit till polisens kännedom. Svårigheten att bevisa motsatsen kan medföra att många missbrukare av den här anledningen helt enkelt undgår att bli lagförda för sitt missbruk. De farhågor som framförs i propositionen för att en person som behöver behandling för sitt narkotikamissbruk skulle underlåta att söka sådan av rädsla för att därigenom ange sig själv för brott saknar stöd i såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. Det har förmodligen aldrig inträffat att en förundersökning avseende narkotikabrott inletts som en följd av att någon sökt behandling för sitt missbruk. Det torde inte heller förekomma i någon större utsträckning att missbrukare söker vård frivilligt, i ordets egentliga bemärkelse. När missbrukare kommer under behandling sker det, som framgått av vad jag tidigare sagt, nästan undantagslöst så sent att de redan blivit kända av polisen genom att de hamnat i tungt missbruk och blivit föremål för lagföring inför domstol. Den omständigheten att missbruket kriminaliseras medför inte någon som helst skyldighet för socialtjänst eller sjukvård att polisanmäla de fall av missbruk som man kommer i kontakt med. Tvärtom finns rekommendationer som säger att exempelvis socialarbetare inte behöver polisanmäla sådana brott som inte kan rendera minst två års fängelse. Det ligger för övrigt i sakens natur att det inte finns anledning att göra anmälan beträffande en person som frivilligt sökt hjälp för sitt missbruk. De sekretessregler som finns inom socialtjänsten och sjukvården samt reglerna i 20 kap. 7 § och 23 kap. 4 a § rättegångsbalken om åtalsunderlåtelse resp. förundersökningsbegränsning torde utgöra tillräckliga garantier i detta hänseende. En narkotikastrafflag med fängelse i straffskalan för eget bruk skulle bidra till att vi fick ett effektivt tryck på missbruksmiljöerna. Vi skulle därigenom kunna pressa de vårdbehövande mot nödvändig vård, pressa de icke vårdbehövande, dvs. nöjesknarkarna och nybörjarna, ur narkotikamarknaden och avhålla så många som möjligt från att över huvud taget börja använda narkotika. Eftersom vi vet att det är mycket ovanligt att missbrukare söker vård frivilligt, i ordets egentliga bemärkelse, kan vi dra den slutsatsen, att vårdmotivation inte är något som uppstår inifrån och spontant, utan att det i hög grad är en spegling av omvärldens attityder och förhållningssätt till missbruket och missbrukaren. Ett tryck på narkotikamarknaden bör därför leda till en ökad benägenhet att söka vård. Inte tvärtom. Herr talman! Den proposition vi nu har att ta ställning till verkar ha framkommit mest av en önskan att få kriminaliseringsfrågan ur världen inför den kommande valrörelsen. En lag med den innebörd som föreslagits torde bli tämligen verkningslös. På sin höjd skulle den kunna få ett symboliskt värde i den fortsatta kampen mot narkotikan. Men som särskilt framhållits från Riksförbundet narkotikafritt samhälle, RNS, är narkotikan ett högst verkligt problem, som inte går att bekämpa med symbolhandlingar. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5, 6 och 8. De skärpningar som förordas i reservation 6 beträffande narkotikastrafflagens gärningsformer liksom inrättandet av en europeisk databas om narkotikabrottslighet, som förordas i reservation 8, betraktar jag som nödvändiga inslag i kampen mot narkotikan.

Herr talman! Narkotikasituationen är mycket allvarlig i vårt land. Det finns inga indikationer på att missbruket minskar — snarare tvärtom. Att på olika sätt bekämpa narkotikamissbruket måste var en mycket central målsättning för samhället, dels för att missbruket i sig är så fruktansvärt destruktivt och innebär svåra sociala problem, inte bara för missbrukaren utan också för dennes omgivning, familj, vänner osv., dels för att just narkotikamissbruket genererar en mycket stor del av den övriga brottsligheten. Det gäller t.ex. en stor del av förmögenhetsbrotten och våldsbrotten. För att effektivt kunna bekämpa narkotikan krävs insatser på bred front. Det behövs sociala insatser, insatser av skolan, tullen och de rättsvårdande myndigheterna. Dessutom krävs ett brett folkligt engagemang från folkrörelser, föräldragrupper m.m. Jag har inledningsvis velat göra denna markering för att betona att den fråga som vi i dag diskuterar — kriminalisering av narkotikabruket — inte på något sätt är avgörande för möjligheterna att komma åt missbruket. Men det är ett av de verktyg som behövs i kampen. Den fråga som vi behandlar i dag handlar om att få en heltäckande narkotikastrafflag. Fram till nu har det funnits luckor i denna lagstiftning. Själva bruket av narkotika har inte varit kriminaliserat, även om annan befattning har varit det. Detta har vi från den icke-socialistiska oppositionens sida aktualiserat under en lång följd av år och krävt en kriminalisering av allt narkotikabruk som inte är medicinskt betingat. Varje år som frågan har varit uppe till behandling i justitieutskottet och i denna kammare har den socialdemokratiska majoriteten med kraft hävdat att någon sådan lagstiftning inte varit påkallad. Att vi nu får en sådan lagstiftning som vi länge har efterlyst måste tillskrivas det faktum att vi har fått en ny justitieminister. Det framstår som om socialdemokraterna i justitieutskottet inte har någon egen uppfattning utan bara fungerar som ett transportkompani för regeringens förslag, ty då den förre justitieministern sade att någon kriminalisering inte behövdes, sade socialdemokraterna i utskottet att det inte behövdes. Nu, när vi har fått en justitieminister som tycks ha större insikt i dessa frågor och föreslår en sådan kriminalisering som vi har efterlyst, då ställer utskottets socialdemokrater upp på denna linje och går emot vad man tidigare hävdat i bl.a. denna kammare. Det beklagliga är bara att under de år som har gått förlorade — då socialdemokraterna i utskottet fungerat som ett transportkompani utan egen vilja — har ytterligare tusentals ungdomar hamnat i missbruk, med den sociala misär och i många fall en för tidig död som detta innebär. En del av dessa hade vi kanske klarat om ni socialdemokrater inte hade varit så flummiga utan lyssnat på oss tidigare. Från centerns sida hälsar vi med tillfredsställelse att vi nu får en sådan lagstiftning som vi har efterlyst. Trots att vi hälsar förslaget med tillfredsställelse är vi inte nöjda med det i alla delar. Det gäller bl.a. i fråga om utformningen av straffpåföljderna för brott mot denna lag. Regeringen, och därmed utskottsmajoriteten, har begränsat påföljdsvalet till att endast omfatta böter. Det gör att brottet att bruka narkotika bedöms mildare än att t.ex. snatta i ett varuhus eller att inneha en radarvarnare. För oss är det viktigt att straffet för ett brott motsvarar dess s.k. straffvärde. Därför är det för oss självklart att konsumtion av en viss mängd narkotika skall ha samma straffvärde som innehav av samma mängd. För att återgå till jämförelsen med innehav av radarvarnare vill jag erinra om att riksdagen i höstas, i samband med att förbud mot innehav av radarvarnare infördes, beslöt att fängelse skall ingå i straffskalan. Dessutom uttalade riksdagen att detta faktum inte innebar att fängelse normalt skulle utdömas, utan straffskalan utformades på det viset bl.a. därför att polisen skulle få möjlighet att nyttja vissa tvångsmedel i sin brottsspaning, tvångsmedel som t.ex. husrannsakan och kroppsbesiktning. När vi nu kräver att fängelse skall ingå i straffskalan för brott mot narkotikastrafflagen i denna del är det inte heller för att vi vill sätta en mängd narkotikamissbrukare i fängelse, utan vi uttrycker ju klart i reservation nr 3 i utskottsbetänkandet att fängelsestraff skall användas endast i undantagsfall. Påföljden i denna lagstiftning behövs av samma skäl som när det gällde radarvarnarna — polisen får på detta sätt en möjlighet att vara mer effektiv i sin brottsbekämpning. För oss centerpartiser är det självklart att det viktigaste målet i narkotikabekämpningen är att genom olika insatser medverka till att missbrukarna blir kvitt sitt missbruk. Därför har det varit naturligt för oss att ställa oss bakom den passus i lagstiftningen som innebär straffrihet för missbrukare som sökt vård för sitt missbruk innan brottet har uppdagats. Detta anser vi vara viktigt för att inte avskräcka någon missbrukare från att söka vård. Avslutningsvis, herr talman, vill jag nämna att en ny och mycket farlig drog nu hotar vårt land, nämligen crack. Det är en drog som kommer från USA och som är utomordentligt farlig. Drogen ger mycket snabbt ett kraftigt beroende. Erfarenheterna från USA visar också att när drogen väl har fått fäste sker spridningen mycket snabbt. Om utvecklingen blir densamma här som i USA - vilket är troligt, för så brukar det bli - kommer marknadsföringen av crack att inrikta sig på ungdomar, och priset kommer med all sannolikhet, åtminstone i inledningsskedet att vara förhållandevis lågt. Vi i centern har i en motion krävt insatser för att stoppa crack eller hindra drogen att få fotfäste i vårt land. Utskottsmajoriteten redovisar i betänkandet att det finns förberedda informationsinsatser och motåtgärder från socialstyrelsen för att motverka en crackvåg i Sverige. Men enligt vår uppfattning är det farligt att vänta tills crack fått fotfäste i vårt land innan motåtgärderna sätts in, eftersom spridningen med all sannolikhet kommer att bli explosionsartad. Det kan vara för sent att börja agera när vi väl märker att problemet är här. Låt oss i stället — som omväxling — vara ute i god tid, vara före problemet och möta det på ett tidigt stadium! Det är tyvärr alltför vanligt att vi försöker reparera skador i efterhand. Det är bättre att försöka förebygga innan problemen har uppstått. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 7 i detta betänkande.

Herr talman! Det har spritt sig ett egendomligt och stötande sätt att bedriva politik i Sverige. Det blir mindre vanligt — det gäller speciellt sådana här känsloladdade ting som vi diskuterar i dag, rättssäkerhetsfrågor av olika slag — att man har en djuplodande, socialt adekvat, politiskt hederlig och seriös analys och inställning. Det blir mer vanligt att man försöker rida på vulgära, ytliga och primitiva opinioner. Jag förstår att de borgerliga, som under flera valrörelser har försökt göra den här frågan till sitt stora valfläsk, är glada åt att justitiedepartementet nu ger efter. Jag däremot tillhör dem som tycker att det är oroande att det kan befinnas politiskt lämpligt från det svenska justitiedepartementet att nu ge sig på de allra svagaste och de allra mest hjälplösa i samhället bara för att vinna fördelar hos en reaktionär opinion. Jag skulle hellre ha sett att vi hade haft ett justitiedepartement, som i ljuset av det maktmissbruk som skedde under Palmeutredningen, hade ingripit mot dem som var skyldiga till maktmissbruket. Men det gör man inte. De kan bli landshövdingar, ambassadörer, polischefer och säpochefer. Jag tycker att det är en oroväckande slagsida i den politiska bedömningen när man skall ge sig på de svagaste i samhället med de repressalier som statsmakten besitter. Än värre tycker jag att denna ohederlighet är när man gör detta på basis av att man försöker ge en medvetet felaktig bild av den faktiska missbruksutvecklingen. Här får vi höra från borgerliga talare: Ja, vi tror inte på statistiken — det finns inga hårddata som vi tror på, utan vi håller för sannolikt.

Herr talman! Av Jörn Svenssons inlägg får man intrycket att han lägger hela äran för dagens proposition på de borgerliga partierna. Det är klart att vi har varit pådrivande i denna fråga; vi kan bara tacka för den erkänsla som vi har fått. Sedan sade Jörn Svensson ett par saker som jag gärna vill kommentera. Först och främst talade han om primitiva opinioner — det skulle alltså vara de som är för denna lagstiftning. Jag vägrar, herr talman, att på något sätt innesluta föräldrarna till barn som har blivit missbrukare i vad Jörn Svensson kallar primitiva opinioner. Jag vill säga att detta är olyckliga människor med stor erfarenhet av vad narkotikamissbruk verkligen kan innebära, men det finns ingenting av flummig populism i deras önskningar — och inte i våra heller. Vi skulle enligt Jörn Svensson ge oss på de svagaste i samhället. Men vi försöker att hjälpa dem som är svaga i samhället genom att sätta upp fasta regler, och genom att ge deras föräldrar möjlighet att säga klart till sina barn att det är förbjudet att knarka. Det handlar också mycket om att rycka undan grunden för narkotikahandeln. Det kan man göra bara genom att minska antalet missbrukare. Vidare har vi från herr Svensson gång på gång hört påståendet att vi skulle säga att här behövs fängelsestraff. Detta är inte sant, herr talman. Vi säger: Här behövs fängelse i straffskalan. Kunde Jörn Svensson, som ändå sysslar med justitieutskottets ärenden, vara snäll och lära sig att det inte betyder riktigt samma sak! När vi har tagit upp frågan och drivit den är det för att narkotikamissbruket måste bekämpas på alla fronter, både med brottsbalken och genom sociallagstiftningen. I dag, herr talman, ägnar vi oss åt det som står i brottsbalken.
Herr talman! Jörn Svensson tycks leva i den föreställningen att alla som använder narkotika är djupt nedgångna missbrukare med vårdbehov, men så är det ju inte. Många iakttagelser tyder på att narkotikans köpare i växande grad utgörs av personer som lever under socialt sett ordnade förhållanden. Som jag påpekade inledningsvis, används t.ex. kokain i stor utsträckning just av välsituerade människor som cocktail vid privata fester etc. Och sedan har vi ju alla nybörjare. De här kategorierna har i allmänhet inget vårdbehov, men de är säkert mer straffkänsliga än missbruksklientelet. För många människor i dessa grupper kan de traditionella straffen böter och fängelse faktiskt vara effektiva just som hot eller ”näsbränna”. Det räcker alltså inte att bara ha böter i straffskalan. Det vore ett för litet straffhot, eftersom, som jag tidigare framhållit, många socialt etablerade missbrukare som kan betala böter kanske skulle uppleva böterna som en konsumtionsskatt som de är beredda att erlägga. Gruppen välsituerade narkotikaköpare är väsentlig i sammanhanget, eftersom den genom sin storlek har en avgörande ekonomisk betydelse och dessutom genom sin negativt påverkande funktion bidrar både till att befordra marknadens expansion och till flummandet som livsstil. Jörn Svensson, det är alltså inte så att vi vill ha fängelse i straffskalan för egen narkotikakonsumtion för att kunna kasta tusentals tonåringar i fängelse. Vi vill ha fängelse i straffskalan för att våra ungdomar inte skall hamna i fängelse. Med fängelse i straffskalan får vi nämligen en narkotikastrafflag, som ger oss möjlighet att ta urinprov och blodprov, och då kan vi också ingripa mot missbrukarna i ett så tidigt skede att de inte hamnar i tungt missbruk med åtföljande djup kriminalitet. Vi kan med andra ord rädda många unga från att begå den typ av brottsliga handlingar som leder till just fängelsestraff. Det är för övrigt intressant att notera att Jörn Svensson tycks utgå från att bara för att man har fängelse i straffskalan så kommer denna påföljd att bli flitigt utnyttjad. När fängelse för tre och ett halvt år sedan infördes i straffskalan för ringa narkotikabrott — dvs. för mindre innehav — tvekade faktiskt varken regeringen, narkotikakommissionen eller, såvitt jag minns, Jörn Svensson. Och det resonemang som då fördes var ungefär detsamma som det vi har fört i dag. Jag citerar direkt ur narkotikakommissionens PM nr 8: ”Några större olägenheter av att på så sätt höja straffskalan för den ringa graden av brott kan kommissionen inte finna. Erfarenheterna av andra brottstyper, särskilt förmögenhetsbrott, visar att fängelsestraff utomordentligt sällan används för ringa brott även när sådan påföljd ingår i straffskalan. Någon annan ordning åsyftas inte vad gäller ringa narkotikabrott.”
Herr talman! När jag lyssande på Jörn Svenssons inlägg kom jag att tänka på det gamla debattknepet: när argumenteringen är svag skall man höja rösten, och i stället för att bemöta motståndarna sakligt skall man misstänkliggöra deras uppsåt. Det var vad Jörn Svensson ägnade sig åt. Jag tycker det är litet tråkigt att vi skall behöva föra debatten på den nivån. Jag tycker man skall respektera att vi har olika uppfattningar om hur den typ av problem som vi nu diskuterar bäst kan lösas. Vi har en uppfattning och Jörn Svensson har med all tydlighet en annan. Jag kan respektera Jörn Svensson för hans uppfattning — det må vara honom fritt att ha den — man jag tycker det är väl grovt att vräka ur sig att vi över huvud taget inte tar allvarligt på problemen utan intar våra ståndpunkter på grund av valvindarna, valrörelsen osv. Vi tar mycket seriöst på detta, och vi tror att en straffskärpning är ett sätt att komma till rätta med problemen. Jag vill betona vad jag sade i mitt första inlägg: detta är inte lösningen på problemen, men det är ett av de redskap som behövs för att man skall kunna arbeta effektivt på alla fronter mot narkotikamissbruket. Avslutningsvis vill jag bara säga att den drogliberala syn som Jörn Svensson företräder är den som varit rådande alltför länge, och vi ser ju på gator och torg vad den narkotikapolitiken har lett till. Den kan knappast kallas framgångsrik. Tvärtom har den varit förödande, och det är hög tid att vi får slut på den typen av narkotikapolitik och i stället får en effektiv narkotikabekämpning.

Herr talman! Ja, anklaga inte mig för drogliberalism, för jag har röstat för alla straffskärpningar när det gäller narkotikabrott. Däremot har jag aldrig gått över den gräns som brukar finnas i ett rättssamhälle, att man icke straffar självdestruktiva beteenden. Man straffar icke missbruket som sådant. Missbrukaren skall man hjälpa, men den som försträcker honom missbruksmedel skall man straffa. Det är en civiliserad princip — men den har ni tydligen inte upptäckt. Det intresserar mig inte ett dugg, Karin Ahrland, vem som tar åt sig äran för dagens beslut. Den får ni fördela själva. Jag tycker Karin Ahrland i stället för att diskutera problematiken om hur den äran skall fördelas kunde ta och svara mig på de frågor jag har ställt. Jag har suttit i finansutskottet och läst de borgerligas finanspolitiska motioner. Jag har läst deras yrkanden när det gäller statsbidrag till kommunerna för socialtjänsten och olika andra viktiga sociala ting som kommunerna sysslar med. Socialtjänsten är ju det speciellt väsentliga i det sammanhang som vii dag diskuterar. Jag har förvånats över hur moderaterna vill spara 10 miljarder kronor, hur folkpartiet på andra plats vill spara ungefär hälften så mycket — jag minns inte riktigt om det är 5, 6 eller 7 miljarder, det har varit litet olika bud på sista tiden — och hur centern vill spara ungefär 3 miljarder kronor. Här talar ni om att det som ni förespråkar i dag bara är en del av narkotikabekämpningen. Då måste ni ju mena att det också skall finnas en socialpolitisk del, att vi skall ha en aktiv och offensiv socialtjänst som kan bedriva en uppsökande verksamhet, som har behandlingsresurser att ta emot de köer som finns även vid frivilliginstitutionerna och som kan gå ut på fältet och vinna missbrukarnas förtroende och få dem att förstå att deras situation är destruktiv och att de måste bryta den. Var vill ni då ta dessa resurser? Ni måste ju inse att sådana resurser behövs, eftersom ni talar om att detta inte är det enda medlet att bekämpa narkotikamissbruket. Men varför vill ni då svältföda kommunerna? Varför är ni de allra värsta i den svenska politiken när det gäller att skära ned statsbidragen? Ni inser väl ändå att det måste allvarligt skada socialtjänsten och möjligheterna att den vägen komma till rätta med missbruket? Är det så märkligt, Elving Andersson, att jag misstänkliggör ert syfte? Jag måste ändå ställa mig frågande. Jag sitter i kammaren i dag och hör er tala om att ni vill ha hårdare tag mot narkotikamissbrukare och bekämpa missbruket den vägen. En annan dag, för ett par veckor sedan, satt jag i finansutskottet och fick då höra talas om vad ni ville ge för statligt stöd åt kommunerna — de kommuner som svarar för socialtjänsten och alltså har att ansikte mot ansikte ta hand om missbruksproblemen och missbrukarna. Varför vill ni svältföda dem? Är det inte så att ni för en cynisk politik på bägge områdena? Ni tillämpar en cynisk valtaktik. På det ena området vill ni göra er berömda för att spara och snåla så mycket som möjligt mot kommunera. På det andra området vill ni visa en primitiv opinion: Här är vi minsann för hårda åtgärder, ännu.hårdare än regeringen vill ha! Det är den cyniska taktiken som utmärker ert handlande! Men dem som ni glömmer, de som faller fullständigt mellan hjulen i er strategi, är missbrukarna, de socialt utslagna. De får bara vara slagpåsar för era valpolitiska argument. Det är en skamlig nivå! Elving Andersson skall inte tala om nivå. Den här cynismen är bland det värsta jag har sett under min tillvaro här i riksdagen.

Herr talman! Samhället har under senare år gjort allt större insatser för att komma till rätta med narkotikamissbruket och narkotikabrottsligheten. Grunden för den offensiva och beslutsamma narkotikapolitik som förts är det åtgärdsprogram som riksdagen fattade beslut om 1984 på grundval av narkotikakommissionens förslag. Målet för samhällets insatser är att stoppa allt missbruk av narkotika. Åtgärderna har inriktats på att hindra införsel och spridning av narkotika, att förbättra det förebyggande arbetet och skapa en heltäckande vårdoch behandlingskedja. Det finns skäl att understryka att det råder en bred enighet om målet för narkotikapolitiken. Jag vill särskilt poängtera vikten av de betydelsefulla satsningar som har gjorts på vårdoch behandlingsområdet, bl.a. under senare år, som ett led i aidsbekämpningen. Den specialiserade öppna narkomanvården har byggts ut, samordningen har förbättrats mellan kommunerna, socialtjänsten, hälsooch sjukvården, polisen och kriminalvården. Det finns i dag i många kommuner en specialiserad narkomanvård som når allt fler av narkotikamissbrukarna. Många kommuner har utvecklat vårdinsatser som är direkt inriktade på unga missbrukare. Också inom kriminalvården har behandlingsprogram utvecklats, och allt fler kriminalvårdsanstalter bedriver nu en mycket ambitiös politik gentemot missbrukarna i samarbete med bl.a. socialtjänst och frivård. Dessa åtgärder måste fortsätta och utvecklas vidare. Utskottet framhåller också i sitt betänkande betydelsen av att tillräckliga resurser avsätts till narkomanvård. Herr talman! Jag har under de debatter som förts i kammaren under senare år om narkotikamissbruket pekat på att det trots allt finns vissa positiva drag i utvecklingen. Det är viktigt att framhålla dessa. Det första som är positivt är att en rad undersökningar visar att det finns skäl att hysa en viss behärskad optimism när det gäller missbruksutvecklingen. Andelen ungdomar som prövat narkotika har minskat drastiskt sedan början av 1970-talet. Det visar inte minst skolöverstyrelsens undersökningar. Mycket talar också för att nyrekryteringen av ungdomar när det gäller tungt missbruk har minskat. Detta är naturligtvis en mycket glädjande utveckling, även om man inte skall dra alltför stora växlar på den. Den är positiv ur internationell synpunkt, eftersom narkotikaproblemen fortsätter att öka i stora delar av västvärlden. Det andra som jag tycker är mycket positivt, och kanske det mest glädjande, är att det bland ungdomar börjar växa fram en ökad medvetenhet om och ett ökat avståndstagande gentemot drogkulturen. Det tredje som jag vill peka på och som man ofta glömmer bort i den politiska debatten — Jerry Martinger gör det definitivt — är att det gjorts stora framsteg inom vårdoch behandlingsområdet. Det har visat sig att det med kvalificerade vårdoch behandlingsinsatser är möjligt att bryta missbruk, även om det är fråga om ett långvarigt och tungt missbruk. Allt fler narkomaner har via behandlingsinsatser slussats ut från sitt missbruk till en socialt fungerande tillvaro. Också den öppna vården och rådgivningsklinikernas verksamhet har haft mycket stor betydelse. Herr talman! Den fråga inom narkotikapolitiken som har diskuterats mest intensivt under senare år har varit frågan om en kriminalisering av bruket av narkotika. Vi har från socialdemokratisk sida varit negativa till tanken på en sådan kriminalisering. Vi har också med kraft reagerat mot dem — politiska partier och andra — som har använt denna fråga som utgångspunkt för en osaklig debatt och skapat intryck av att samhället negligerar narkotikaproblemen eller accepterar missbruk. Vi har också med fog hävdat att Sverige har en synnerligen restriktiv narkotikapolitik. Allt innehav, även för eget bruk, är kriminaliserat. Polis och andra myndigheter har redan med gällande lagstiftning mycket goda möjligheter att ingripa vid konstaterad eller misstänkt konsumtion av narkotika. Jag måste i detta sammanhang reagera mot Jerry Martingers anförande. Han målar upp en bild, där han framhåller det faktum att konsumtionen hittills inte har varit kriminaliserad såsom en orsak till att människor hamnat i drogmissbruk. Detta är naturligtvis nonsens! Vi har med gällande lagstiftning utomordentligt stora möjligheter att ingripa mot narkotikamissbruk. Polisen har stora befogenheter. Allt innehav är kriminaliserat. Glöm inte att vi också har en socialrättslig lagstiftning, som ofta är mer effektiv och framgångsrik än just den straffrättsliga. Det är bra att Karin Ahrland och Elving Andersson har en något mer nyanserad syn på frågan om kriminalisering av narkotikakonsumtion än Jerry Martinger har. Det är ingen stor fråga i praktiken. Jag tror att Karin Ahrland uttryckte det så att det mest handlar om juridiska finesser. Vår främsta invändning mot kriminaliseringstanken har varit oron för konsekvenser när det gäller narkomanvården. En kriminalisering som riktar sig mot själva missbruket skulle, om man inte bygger in garantier mot det, kunna äventyra ansträngningarna att erbjuda vård och avhålla många ungdomar från att söka vård och behandling. Samtidigt som vi har uttryckt dessa farhågor har vi emellertid framhållit vikten av en riktig rättstillämpning, av att gränsdragningen vad gäller det straffbara området noga följs. Riksåklagaren har också på regeringens uppdrag gjort en undersökning om tillämpningen. Den undersökningen visar att ett betydande antal regionala och lokala åklagare och polismyndigheter har ansett att nuvarande lagstiftning innebär olika former av svårigheter. Även om dessa från praktisk synpunkt är av mindre allvarlig art, har vi ändå seriöst velat pröva möjligheten att göra en förändring av lagstiftningen — men på ett sätt som inte försvårar narkomanvårdens förutsättningar. Detta var också utgångspunkten för de partiöverläggningar i frågan som ägde rum 1986. Och de överläggningarna kom till stånd på den förre justitieministerns initiativ, Elving Andersson. Jag deltog själv i överläggningarna. Departementspromemorians inriktning och förberedelsearbetet när det gällde propositionsskrivandet gjordes också på den förre justitieministerns tid. Den proposition som nu är framlagd grundar sig på en departementspromemoria, som utformats utifrån förutsättningarna att förändringar av lagstiftningen inte skall försvåra narkomanvårdens förutsättningar. Just detta faktum har varit en förutsättning för att utskottet skulle godta en kriminalisering av bruket. Garantier för att narkomanvårdens förutsättningar inte skall försämras har förts in i lagstiftningen på två sätt: Dels föreslås enbart böter i straffskalan, dels föreslås en särskild ansvarsfrihetsregel i fråga om gärningar som uppdagas genom att den misstänkte sökt vård eller behandling. De borgerliga partierna reserverar sig gemensamt för fängelse i straffskalan, och moderaterna och folkpartiet motsätter sig också införandet av ansvarsfrihetsregeln. Detta visar, menar jag, på en uppseendeväckande nonchalans mot narkomanvården. Om de partiernas förslag skulle genomföras, skulle vi få till stånd en ordning, där i princip all narkomanvård från samhällets sida skulle kunna ske med tvång. Detta kan utskottsmajoriteten inte godta. Vården av missbrukare bör alltjämt i huvudsak åvila socialtjänsten och sjukvården, och frågor om användande av tvång i vården av missbrukare bör avgöras i huvudsak inom ramen för den socialrättsliga lagstiftningen. Även på denna punkt reagerade jag med mycket stor skärpa mot den människosyn som Jerry Martinger gav uttryck för. De vårdbehövande skall pressas att söka vård, säger Jerry Martinger, ty de gör det inte själva. Straff och tvång är tydligen enligt Jerry Martinger det enda som hjälper. All erfarenhet tyder snarare på motsatsen. Det är först när samhället visar ett förtroende, visar att vård och behandling finns att tillgå, som man uppnår resultat. Den frivilliga vården är, enligt vad erfarenheterna visar, långt effektivare än straff och tvång. Den filosofi som Jerry Martinger ger uttryck för är att man genom att straff, fängelse och tvång skall pressa tillbaka missbrukarna. Jag tycker att det är en mycket cynisk inställning. Samtidigt kräver ni, som Jörn Svensson påvisade, långtgående indragningar av kommunernas statsbidrag. När det gäller min hemstad Malmö kräver moderaterna att statsbidrag om 260 milj.kr. skall dras in. Samtidigt som ni gör det och därmed också försvårar för kommunerna att bygga ut missbruksvården och att erbjuda de vårdbehövande goda och kvalificerade vårdoch behandlingsresurser, säger ni i kammaren att vi måste pressa missbrukarna att som straff söka vård. Detta är uttryck för en oerhört cynisk inställning till mycket allvarliga sociala samhällsproblem. Vi tycker från utskottsmajoritetens sida, med hänsyn till de garantier som är inbyggda i det lagstiftningsförslag som nu presenteras och som innebär att narkomanvården inte skall drabbas negativt — vi avvisar kravet på fängelse i straffskalan, och vi vill införa en särskild ansvarsfrihetsregel — att det här förslaget är fullt acceptabelt. Vi yrkar i denna del bifall till propositionen. Jag yrkar avslag på reservationerna nr 1, 2, 3, 4 och 5. I reservation nr 6 tar moderaterna upp en fråga som behandlats av riksdagen under flera år, alltsedan narkotikalagstiftningen 1983 genomgick en genomgripande förändring. Man föreslår nu ytterligare vidgning av det straffbara området genom borttagande av begränsningarna att förvärv skall ha skett i överlåtelsesyfte och att framställning skall vara avsedd för missbruk. En sådan vidgning av det straffbara området skulle, särskilt i beaktande av att de ofullständiga gärningsformerna blev tillämpliga, skapa en väldig oklarhet om det straffbelagda området. Innehavsbrottet, som nu är det centrala, skulle egentligen förlora sin betydelse. Man skulle i stället straffbelägga förvärv eller ofullständiga gärningsformer därav. Det blir helt oklart hur man skall döma i olika situationer och var gränserna skall gå. Jag yrkar mot denna bakgrund avslag på reservation nr 6. I reservation nr 7 tar man upp frågan om åtgärder mot crack. Som redovisas i utskottsbetänkandet är sådana åtgärder redan på gång från socialstyrelsens sida. Det är naturligtvis utomordentligt viktigt att i första hand polisen och tullen är observanta på nya droger i vår omvärld och att förekomsten av sådana droger rapporteras till andra berörda myndigheter. Utvecklingen på drogområdet i t.ex. USA måste självfallet också följas med stor uppmärksamhet. Härigenom blir det möjligt att skapa en beredskap för motåtgärder innan nya droger fått fäste i vårt land. Vad gäller crack har informationen myndigheterna emellan uppenbarligen fungerat, och socialstyrelsen har redan långt framskridna planer på åtgärder. Mot den bakgrunden finns det inget skäl för att tillstyrka reservation nr 7, och jag yrkar därför avslag på den. I reservation nr 8 förordas inrättande av en europeisk databas mot narkotikabrottslighet. Behovet av information om narkotikabrottsligheten inom Europa tillgodoses nu genom kontakter via Interpol, de nordiska sambandsmännen och direkta kontakter mellan berörda myndigheter. Enligt uppgift från rikspolisstyrelsen fungerar informationsutbytet bra på detta sätt, och något behov av en sådan databas som föreslås i reservation nr 8 finns således inte. Det finns därför inte heller någon anledning att bifalla denna reservation. Jag yrkar avslag på den. Herr talman! Narkotikaproblemet är ett av vår tids största samhällsproblem. Därför ligger det också ett stort ansvar på oss politiker att föra debatten på detta område på en saklig och lugn nivå. Jag vill uttrycka förhoppningen att så också kommer att ske efter det att riksdagen fattat beslut i denna fråga, vilken vållat stor uppmärksamhet och ofta på ett mindre seriöst sätt använts som slagträ i den politiska debatten. Det råder i grunden en ganska stor enighet om målet för narkotikapolitiken och även om de flesta av medlen för att nå detta mål. Vi har i dag en synnerligen restriktiv narkotikapolitik i Sverige. Vi har hårdare lagar och mer skärpta tillämpningar än praktiskt taget alla andra västländer. Som grund för arbetet att nå målet måste ligga solidariteten med den enskilda människan. Det går att stoppa ett missbruk och att rehabilitera även de tyngsta missbrukarna. Det är med det synsättet som vi måste gå vidare i kampen mot det stora sociala problem som narkotikamissbruket utgör.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén började med att tala om tre områden av narkotikapolitiken som uppvisar mer eller mindre glädjande tecken. Han sade att förekomsten av knark möjligen, såvitt han kunde förstå, har minskat i landet, att det finns en ökad medvetenhet hos ungdomarna och att det görs vissa framsteg på vårdområdet. Jag kan faktiskt instämma med Lars-Erik Lövdén i de två sistnämnda avseendena. Jag önskar att jag kunde vara enig med honom när det gäller tillgången på narkotika, men den uppfattning som jag har fått efter besök både på narkotikaroteln och hos gatulangningsgruppen här i Stockholm är att Lars-Erik Lövdén tyvärr nog inte har rätt på den punkten. Det är fortfarande ett utomordentligt stort inflöde av narkotika i landet. Och det, herr talman, kan bara bero på att det fortfarande finns en stor marknad. Det finns alldeles för många människor som fortfarande är lockade av knarket och som därigenom kan bli missbrukare. Jag vill vidare medge att jag sade att det här i mycket handlar om juridiska finesser. Men jag sade också att finesser kan ha stor psykologisk betydelse. Det är här mycket en fråga om att hjälpa de föräldrar vars barn hotas av att bli knarkare att med bestämdhet och fasthet kunna göra klart för barnen att det är förbjudet att knarka i Sverige, att vi har ett klart förbud mot detta. Det är också riktigt att vi har stora möjligheter att ingripa — men knappast tillräckliga. Vi får större möjligheter med dagens förbud. Vi skulle få ännu större möjligheter om vårt förslag vann bifall. Lars-Erik Lövdén, som ju är jur. kand., måste veta att när det föreskrivs att man skall döma till böter eller fängelse är böter normalstraffet. Påföljden fängelse finns därför att man skall kunna i enskilda specifika fall göra vissa tvångsingripanden.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén säger att de förslag som vi har framfört innebär en nonchalans mot missbrukarna. Men det är faktiskt så att många missbrukare, före detta missbrukare och föräldrar till missbrukare i flera dagar har stått utanför riksdagshuset och demonstrerat just för dessa, enligt Lars-Erik Lövdéns uppfattning, hårdare tag emot missbrukare. Vad dagens debatt handlar om är, precis som Karin Ahrland säger, att man skall få större möjligheter att ingripa, och det är därför som vi vill ha en effektiv kriminalisering, med fängelse i straffskalan. Vi vet, Lars-Erik Lövdén, att det faktiskt är mycket ovanligt att missbrukare söker vård frivilligt, i ordets egentliga bemärkelse. Man kan därför dra den slutsatsen att det inte finns någon spontan, inifrån kommande vårdmotivation hos missbrukare. Det måste då i hög grad vara omvärldens attityder och förhållningssätt till missbruket och missbrukarna som har betydelse. Jag vill ställa ett par frågor till Lars-Erik Lövdén. Han säger att han är nöjd med narkotikapolitiken i dag och förespeglar att regeringen har full kontroll över den. Hur kan det då komma sig att några åklagare i Stockholm på eget bevåg kan utfärda riktlinjer om åtalspraxis som gör det möjligt för missbrukare eller langare att bära på sig uppemot ett halvt års konsumtion av hasch — nästan 100 gram — utan annan påföljd än att åklagaren skriver ut ett strafföreläggande på ett antal dagsböter, som i praktiken inte behöver betalas? Är det full kontroll över narkotikapolitiken? Och hur kan det komma sig att priserna på narkotika i Stockholm i dag är lägre än på mycket länge? Och varför har utvecklingen tillåtits gå så långt att vi i dag har fått ”en andra generation av narkotikamissbrukare” — dvs. att knarkare har skaffat sig barn som i sin tur har blivit knarkare? Är det full kontroll? Kan vi vara nöjda med den utvecklingen? Och varför finns det fortfarande ingen allmän och fristående utvärdering av offentliga och privata behandlingsverksamheter för missbrukare, trots att samhället årligen lägger ned hundratals miljoner kronor på sådana projekt?

Herr talman! Lars-Erik Lövdén känner en viss behärskad optimism — jag tror att det var så han uttryckte det — när det gäller narkotikasituationen. Jag delar inte den optimistiska synen — att situationen skulle vara under kontroll och att vi skulle kunna se en positiv utveckling. Tvärtom finns det mycket som tyder på att utvecklingen är på väg åt fel håll och att narkotikamissbruket — och narkotikaeländet — ökar. Det är också viktigt att understryka att detta inte längre är ett specifikt storstadsproblem utan att vi har det här problemet över hela landet. Det finns god tillgång till narkotika it.ex. små samhällen hemma i Bohuslän. Det är ett allvarligt problem, som hela tiden förvärras. När det gäller crack, som Lars-Erik Lövdén nämnde, är det riktigt att vi har avgivit en reservation där vi menar att man behöver sätta in åtgärder nu.

Drogen är oerhört snabbt beroendeframkallande, och spridningen är explosionsartad. Vi bör sätta in åtgärderna innan vi ser det konkreta behovet av dem, annars kan det vara för sent. Därav vår reservation. Beträffande straffskalan kan jag instämma i mycket av vad bl.a. Karin Ahrland sade här. Jag håller med om att tyngdpunkten när det gäller missbruksvården skall ligga inom den ordinarie vårdverksamheten, inom socialtjänstens ram. Därvidlag är vi inte osams på något vis. Jag kan inte se hur den grundinställningen skulle påverkas om vi införde fängelse som en påföljd i straffskalan. Lars-Erik Lövdéns logik i det sammanhanget förstår jag inte. Låt mig avslutningsvis fråga Lars-Erik Lövdén om han tycker att det är rimligt att ett sådant brott som innehav av t.ex. två gram cannabis skall bedömas enligt en straffskala, medan däremot en annan straffskala skall tillämpas om vederbörande har förbrukat precis samma mängd cannabis. Vad är det för logik? Vad är det för motiv som ligger bakom detta synsätt?

Herr talman! Jag vill ställa två frågor till Lars-Erik Lövdén, och jag hoppas att han får några ögonblick på sig att svara på dem, trots att han måste svara på många andra frågor. Ni har, för att avvärja åtminstone några skadeverkningar av en alltför drakonisk straffbeläggning, velat föreskriva straffrihet för dem som kan visa att de frivilligt har sökt behandling. Men är inte det egentligen en situation som är ägnad att leda till godtycke? Blir det inte så, att om polisen kommer först när det gäller kontakten med missbrukaren, blir missbruket straffbart, men om socialtjänsten råkar komma först, då blir det straffrihet? Jag tycker att det är en otillfredsställande, flytande gräns därvidlag. Jag håller i och för sig med om att skall man ha straffbeläggning, så måste man ha en sådan här undantagsregel; det är helt självklart. Men frågan är om inte hela resonemanget när det gäller straffbeläggandet som sådant då gungar, för då kan det ju bero på en slump vem som befinner sig inom straffbart område och vem som befinner sig inom straffritt område. Så vill jag också ställa en principfråga. Lars-Erik Lövdén vet ju lika väl som jag att missbruk i mycket hög grad är en klassfråga. Det är människor ur de breda folklagren, arbetarklassens barn och ungdomar, som är de värst utsatta och de minst hjälpta i olika utslagningsoch missbrukssituationer. Därför har det ju varit en mycket viktig och ideologiskt fast rotad principiell linje i svensk arbetarrörelse, att man skulle komma ifrån detta straffoch repressalietänkande när det gäller utslagna människor och missbrukare. Det var också den andan som kom att prägla den nya socialtjänstlagen. Lars-Erik Lövdén känner även väl till att alla klientorganisationer är motståndare till den här kriminaliseringen som nu också majoriteten inom den socialdemokratiska gruppen förespråkar. Även — och inte minst — arbetarrörelsens egen klassiska nykterhetsorganisation, Verdandi, är ju motståndare till det här förslaget. Jag vill fråga: Tycker Lars-Erik Lövdén egentligen att det är riktigt, att det står i överensstämmelse med den ideologi som svensk arbetarrörelse ändå traditionellt har förespråkat, att nu göra detta avsteg från den princip som jag här nämnt? Jag undrar om inte också ni från socialdemokratisk sida i någon mån har fallit offer för ett falskt stämningsskapande och en rädsla inför att den här frågan skall utnyttjas i valet.

Herr talman! Jag skall börja med Jörn Svenssons bägge frågor. Ansvarsfrihetsregeln är konstruerad så, att ansvarsfrihet inträder om missbruket uppdagas genom att någon sökt vård eller behandling. Med den konstruktionen behöver det inte råda någon osäkerhet om när ansvarsfrihetsregeln skall tillämpas. Har vederbörande sökt vård och behandling och missbruket uppdagats just till följd av att han har sökt vård och behandling, då skall alltså ansvarsfrihet inträda. Därutöver är det viktigt att understryka att man självfallet i övriga fall skall kunna tillämpa de regler för åtalsunderlå telse som gäller enligt den nuvarande lagstiftningen. Det finns, Jörn Svensson, två skäl till att vi nu lägger fram det här förslaget. Det ena skälet är att riksåklagaren genom sin undersökning visade att det ute på de lokala och regionala myndigheterna, inom polisoch åklagarväsendet, rådde ganska stor osäkerhet om gränsdragningsproblemen — med utgångspunkt i de HD-domar som avkunnats beträffande frågan när innehav skall vara straffbart. Det andra skälet till att vi lägger fram det här förslaget är att även om den omedelbara praktiska betydelsen av förslaget är mycket ringa — och det vill jag gärna understryka — har den intensiva debatt som förts, och som fortfarande pågår, medfört klara olägenheter när det gäller intresset av att samhället visar en samlad och konsekvent hållning i narkotikafrågan. Jag tror att den osäkerhet som har uppstått till följd av debatten har varit negativ för narkotikapolitiken. Därför har vi kunnat lägga fram ett förslag till ändring som innefattar garantier för att effekterna inte skall gå ut över narkomanvården. Sedan till Karin Ahrland och Elving Andersson. Läget har stabiliserats, sade jag i mitt första anförande. Jag sade att många tecken tyder på att missbruksutvecklingen är på väg neråt. Jag tycker att man kan grunda det på en rad undersökningar som är gjorda, t.ex. av skolöverstyrelsen. Värnpliktsundersökningarna är en annan typ av undersökningar som visar på att narkotikamissbruket har minskat. Vid den hearing som utskottet anordnade som förberedelse till det här ärendet uppgav också företrädare för brottsförebyggande rådet dels att läget stabiliserats, dels att tillströmningen av unga personer till missbruk har minskat sedan 1975. Jag tror alltså att man på ganska goda grunder kan hävda, när man läser statistiken och undersökningarna, att vi faktiskt har trängt tillbaka missbruket något. Jag tror inte att det är fråga om en dramatisk minskning, men att vi åtminstone har fått en bättre kontroll över narkotikamissbruket tycker jag att man med fog kan hävda. Sedan åter till frågorna om fängelse och ansvarsfrihetsreglerna. Jag tror att det är av grundläggande betydelse, när man lagstiftar på det här området, att man ser till att narkomanvården inte försvåras eller försämras. Det har vi sett till genom att bygga in de två garantier som jag nämnde i mitt inledningsanförande, nämligen att det bara skall vara böter i straffskalan och införandet av en ansvarsfrihetsregel för dem som söker vård och behandling. De garantierna innebär att vi kan bedriva en narkomanvård framöver, som människor kan vända sig med förtroende till utan att riskera att drabbas av fängelsestraff och andra ingripanden.
Herr talman! Mycket kort. Lars-Erik Lövdén har möjligen missuppfattat mig när jag talar om läget. Det är riktigt vad BRÅ uppgav vid vår hearing, men jag talade om tillgången på narkotika i landet. Om jag minns rätt, hade rikspolischefen uppfattningen att tillgången var stabil, men hans uppfattning delas inte av de verkliga knarkspanarna i landet, och jag undrar om inte de som arbetar med problemen direkt har den bästa uppfattningen om hur stor tillgången är. Sedan är det väl på det sättet att vi är fullständigt eniga om att narkomanvården inte skall försämras eller försvåras genom några lagförslag som vi antar här. Vi har bara olika uppfattning om hur man förbättrar vården. Men jag vill återigen påpeka, Lars-Erik Lövdén, att när vi kräver fängelse i straffskalan, är inte syftet att sätta in varenda missbrukare i fängelse. Vi kräver det främst därför att det ger oss andra möjligheter att ingripa med kroppsbesiktning och annat i bevisfrågorna.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén tycks fortfarande vara fixerad i tron att vi menar att alla som brukar narkotika skall sättas i fängelse. Lars-Erik Lövdén talar mycket om andra typer av behandling. Med fängelse i straffskalan blir det möjligt att döma till påföljder som är likvärdiga med fängelse i formellt hänseende, t.ex. skyddstillsyn med särskilda föreskrifter om behandling, eller överlämnande till vård inom socialtjänsten. De påföljderna kan man faktiskt inte döma till, om man inte har fängelse i straffskalan. Det är då en annan typ av behandling som Lars-Erik Lövdén efterlyste. Sedan vill jag fråga Lars-Erik Lövdén igen, om han verkligen tycker att det är rimligt med skillnaden i påföljder mellan missbrukare som inte har inmundigat narkotikan och missbrukare som har inmundigat den. Antag att missbrukaren A är på väg till sin bostad med 0,2 gram amfetamin i fickan, i avsikt att blanda ut amfetaminet i vatten och sedan förtära det inne i bostaden. Då löper han risk på vägen till bostaden att gripas och dömas för ringa narkotikabrott, för han har innehaft amfetamin, och då kan han få fängelse. Men i det ögonblick som missbrukaren A har slagit sig till ro, och iordningställt lösningen och påbörjat själva administrationsförfarandet, elimineras plötsligt det möjliga fängelsestraffet. I stället har då missbrukaren A:s antagliga vårdbehov inom loppet av några ögonblick accentuerats på ett sådant sätt att någon annan påföljd än böter icke kan komma i fråga. Anser inte Lars-Erik Lövdén att A:s vårdbehov var lika påtagligt när han var på väg till lägenheten som när han väl var hemma och sprutade i sig lösningen i kroppen?

Herr talman! Jag nödgas fortsätta mitt frågande. Icke förty, oavsett vad Lars-Erik Lövdén nyss sade, är det naturligtvis i hög grad en tillfällighet vem missbrukaren först kommer i kontakt med. Den som har en avsikt att självmant bryta sitt missbruk och råkar ut för polisen, innan han hunnit till socialtjänsten, blir alltså åtalbar. Sedan vill jag också polemisera mot Lars-Erik Lövdén när han säger att det finns en samlad attityd i den här frågan. Det uppnår ni faktiskt inte med att sälla er till de borgerliga i kriminaliseringsfrågan. Oppositionen mot förslaget är stark i vida kretsar. Det är inte någon enad opinion ni har bakom er. Så till det som egentligen var min huvudfråga och som Lars-Erik Lövdén litet grand undvek, nämligen hur kriminaliseringen av narkotikabruket stämmer med arbetarrörelsens klassiska syn på den typen av sociala problem. Hur upplever ni själva den avvikelse som det ändå måste innebära för er att ge efter för en opinion från höger?

Hur tror Lars-Erik Lövdén att det påverkar deras inställning till myndigheter och deras inställning till kontakter med socialtjänsten?

Herr talman! Till Jerry Martinger och Karin Ahrland vill jag säga att den avgörande skillnaden mellan vår inställning och er ligger i att ni vill skapa en ordning, där i princip all narkomanvård från samhällets sida skulle kunna ske med tvång. Det är en inställning som vi inte kan godta. Vi tror att det allvarligt skulle skada narkomanvården, och det skulle skrämma missbrukare från att frivilligt söka sig till vårdinrättningarna. Det är faktiskt på det viset, Jerry Martinger, att man uppnått väldigt goda resultat på många håll med den frivilliga missbrukarvården. Det skulle, tror jag, framför allt mot bakgrund av HIV-situationen, vara utomordentligt allvarligt om vi med en lagstiftning av den karaktär som ni vill ha skulle skrämma unga missbrukare från att ta den vårdkontakt som är nödvändig för att man skall komma bort från sitt missbruk. Vården av missbrukare bör, hävdar vi, alltjämt i huvudsak åvila socialtjänsten och sjukvården. Frågor om tvång i vården av missbrukare bör också avgöras i första hand inom ramen för socialtjänstlagstiftningen. Vad ni säger med er reservation är ju att ni vill sätta missbrukare i fängelse enbart på grund av missbruket. Ni säger också att ni inte är beredda att skapa garantier för att missbrukare inte av rädsla för att ange sig för brott skall avhålla sig från att söka vård. Jag tycker nog att ni vid den hearing som utskottet anordnade borde ha lyssnat mer uppmärksamt till vad överläkare Kerstin Tunving sade. Hon gav uttryck för en stark oro för att vi med en alltför hårdhänt straffrättslig lagstiftning skulle jaga narkotikamissbrukarna under jorden. Jag tror att det skulle bli följden, om man biföll de två reservationer som moderaterna och folkpartiet resp. de tre borgerliga partierna gemensamt har avgivit. Missbruket är ett mänsklig och socialt problem. Det får vi inte glömma. Det borde också Jerry Martinger uppmärksamma. Men den människosynen har uppenbarligen inte Jerry Martinger. I år har vi inte att behandla någon motion liknande den moderaterna väckte i fjol, där man krävde en samlokalisering av socialtjänst och polis i de större tätorterna. Det är väl ungefär den synen på de sociala problemen som moderaterna står för. Jag tycker att den synen med kraft bör avvisas av kammarmajoriteten.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

Herr talman! Den debatt vi för i dag belyser det faktum att frågan om en kriminalisering av konsumtion av narkotika inte alls är lika stor som den var för tre fyra år sedan. Debatten är nu betydligt sakligare. Det är en annorlunda debatt, om man bortser från vissa nyanser i Jerry Martingers inlägg. Jag har fäst mig vid två saker i de borgerligas inlägg. Det är för det första det Karin Ahrland har sagt om fängelse i straffskalan. Det är i och för sig riktigt att man allmänt sett kan använda sig av böter i större utsträckning, om både böter och fängelse ingår i straffskalan. Men vi har underlag för att säga att användningen av korta frihetsstraff har ökat på bekostnad av mindre ingripande påföljder. Sådan är situationen för dagen. Vi vet dessutom att domstolarna är ytterligt restriktiva med andra påföljder, om fängelse kan komma i fråga. Det fordras mycket speciella omständigheter för det. Normalstraffet blir, om man inte väljer böter, fängelse. Vad gör då Karin Ahrland om det nu inte hjälper med korta fängelsestraff? Då måste hon ju kräva längre fängelsestraff. Den andra sak jag fäste mig vid var det Jerry Martinger sade om att priset på narkotika har sjunkit. Om nu priset på narkotika har sjunkit, är den enkla förklaringen att efterfrågan inte är så stor. Det borde också Jerry Martinger kunna inse. Varför är då efterfrågan inte så stor? Jo, det är av den enkla anledningen att narkotikakonsumtionen av allt att döma har minskat. Vi kan med stor säkerhet säga att narkotikakonsumtionen i varje fall inte ökat. Det har också skett ganska påtagliga minskningar när det gäller alla de rättsliga ingripanden som görs till följd av narkotikahantering. Det är olyckligtvis så, Jerry Martinger, att dessa minskningar inträdde redan 1982. Som vi alla vet dog inte Olof Palme 1982, utan 1986. Förklaringen kan alltså inte vara att polisen haft så mycket att göra under dessa år med Palmemordet, eftersom detta mord då inte hade skett. Man har naturligtvis nått framgångar i narkotikabekämpningen. Anledningen till det är helt enkelt att narkotikabrottsligheten är ett högt prioriterat område — det högst prioriterade av de områden vi har i dag, vill jag påstå. Det finns inget annat område där man har satt in så massiva insatser. I statistiken redovisas i en del fall 30-procentiga ökningar av narkotikabrottsligheten jämfört med i slutet av 1970-talet. Det beror helt enkelt på att man har gjort lagändringar och satt in nya resurser. Men så fort det är fråga om statistik som inte passar in i ett borgerligt schema underkänner man den. Det rör sig inte endast om statistik, utan även om utredningar och analyser. Man godtar från borgerlig sida statistiken endast om den talar till egen fördel. Det är angeläget att här vara objektiv. Det finns mycket mer utredningsmaterial där det sägs att situationen inte är så mörk som de borgerliga framställer den. Det har också Lars-Erik Lövdén belyst här. Men de borgerliga måste framställa situationen på detta sätt för att den skall passa in i den politik de vill föra. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Jag vill sålunda inte att förslagen i propositionen genomförs när det gäller att kriminalisera själva bruket eller konsumtionen av narkotika. Jag anser att det är fullt tillräckligt med kriminalisering av innehav eller annan befattning med narkotika. Under förutsättning av bifall till reservation 1 yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 4. De senare yrkandena är alltså följdyrkanden, om kammaren skulle bifalla reservation 1. För den händelse eget bruk inte kriminaliseras, skall det givetvis inte finnas någon särskild straffskala resp. ansvarsfrihetsregel för bruk av narkotika. Min reservation innebär att jag vill tillstyrka två socialdemokratiska motioner, en av Maj-Lis Lööw m.fl. och en annan av Margareta Palmqvist m.fl. Båda motionerna tar avstånd från förslaget att kriminalisera själva bruket av narkotika. Den ståndpunkten fick ett starkt stöd vid den utfrågning som justitieutskottet anordnade den 25 februari i år. Riksåklagare Magnus Sjöberg, överläkare Kerstin Tunving, socialstyrelsens vetenskapliga råd, förbundsordföranden i Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare, Sven-Åke Lindgren, och BRÅ:s överdirektör, Marianne Håkansson, gav övertygande skäl för att bruket av narkotika inte skall kriminaliseras. Lars-Erik Lövdén har redan till en del återgett vad Kerstin Tunving sade. Hon sade dessutom att hon bestämt avrådde från en kriminalisering av narkotikabruk. Hon talade om de faror som uppstår om man tillgriper sådana metoder. I den infekterade aidssituation som nu råder kan det leda till att narkotikaklientelet går under jorden och undandrar sig behövlig vård. En del andra uttalade inte någon bestämd uppfattning, men gav ändå en belysning av problemen, framför allt på den polisiära sidan. Det kan man emellertid inte tolka så att det skulle vara ett stöd för den borgerliga linjen. Frivilligorganisationernas uppfattning är delad. Den mest betydelsefulla frivilligorganisationen är RFHL. Den har ett mycket stort antal medlemmar och gör konkreta behandlingsinsatser i stora delar av landet. Organisationen harinte bara stor erfarenhet av de svårigheter människor har när de hamnar i en narkotikasituation, utan den har verkligen också insikt om hur man skall möta dem som vill ha hjälp och hur man skall hjälpa dem med behandling och vård. Det märkliga är att de frivilligorganisationer som företräder en motsatt och repressiv uppfattning när det gäller bekämpandet av narkotika inte är nöjda med den proposition som föreligger. Frågan är om de ens är nöjda med mittenpartiernas ståndpunkt, möjligtvis med Jerry Martingers, eftersom kraven växer. Om man tillfredsställer ett krav från de repressiva organisationernas sida, föder det bara ett nytt krav. Det finns ett yttrande i denna diskussion som jag tycker förtjänar större uppmärksamhet än vad det har fått. Det är ett yttrande från Landsorganisationen, som innebär ett klart avstyrkande av förslaget om att kriminalisera narkotika. Jag skall inte återge det i sin helhet, men det innehåller välkända argument emot kriminalisering. Svårigheterna att med säkerhet analysera doser för att därigenom åstadkomma bevisning tas också upp. I detta sammanhang finns det anledning att hänvisa till kriminalvårdsstyrelsens yttrande. Det finns ingen annan instans som har så stor erfarenhet av att göra urinprovsanalyser. De tar inte mindre än 50 000 prov per år. Deras slutsats är att urinproven är osäkra när man skall bestämma tidpunkten för konsumtion av cannabis. Spår av denna drog kan nämligen stanna kvar i kroppen under flera månader. De säger att detta bevismedel är behäftat med många svagheter. Det är också riktigt. Det är en ståndpunkt som justitieutskottet för övrigt tidigare har intagit. Det bästa sakargument som kriminaliseringsanhängarna skulle kunna använda vore att hänvisa till något annat land, där man har genomfört en ordning med kriminalisering av bruket av narkotika och har uppnått goda resultat av det i narkotikabekämpningen. En sådan redovisning har emellertid inte gjorts här i dag och kommer inte heller att göras i fortsättningen. Skälet är enkelt: det finns inga sådana exempel, vare sig i Norge, Finland eller någon annanstans. De bestämmelser som finns saknar praktiskt taget betydelse. Jag vill avsluta med att säga att riksåklagaren har övervägt dessa frågor mycket noga, och han har gjort en särskild utredning i saken. Han har dessutom stor erfarenhet. Jerry Martinger borde lyssna mera på honom. Med hänvisning till sin egen utredning bland åklagarna ute i landet och till de rättsfall som har kommit under år 1986, som ger klar vägledning för rättstillämpningen när det gäller innehav och annan befattning, avråder riksåklagaren bestämt ifrån kriminalisering. Det enda som återstår är att tala om psykologiska och taktiska argument. Att de borgerliga är ute efter taktiskt spel i denna fråga står ganska klart för var och en som vill lyssna. Frågan är om man inte låter lura sig från både det ena och andra hållet om man tror att psykologiska och taktiska skäl kan få vara vägledande för hur vår strafflagstiftning skall se ut. LO tar upp denna fråga i sitt yttrande och säger ifrån att man inte kan göra sådana överväganden när man skall bestämma i en så viktig fråga. Det kan få positiva psykologiska verkningar för en del, t.ex. för dem som är anhängare av Riksförbundet Narkotikafritt samhälle. För dem som arbetar inom andra organisationer kan det emellertid få en mycket negativ psykologisk verkan.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket roligt, intressant och nyttigt att debattera i denna kammare. Vi har emellertid ont om tid. Jag vill bara notera att Hans Göran Franck hade det moraliska modet att reservera sig mot sin egen regering i ett utskottsbetänkande. Han har däremot hela tiden polemiserat emot de andra reservanterna, inte alls emot sin egen regering. Jag överlåter i alla fall åt regeringens försvarare i utskottet att ta upp debatten med Hans Göran Franck. Ni har tydligen inte haft den inom er utskottsgrupp.

Herr talman! Hans Göran Franck säger att vi hade en minskning när det gäller brott och beslag år 1982. Det var emellertid en minskning i förhållande till de mycket höga siffror vi hade år 1981. Vi hade då mängder av stora beslag och gripanden. Då greps stora ligor som exempelvis den s.k. skomakarligan som omfattade hundratals personer. Statistiken går alltid upp och ner. Jag vill bara varna för att man inte skall dra förhastade slutsatser av en nedgång. Priserna sjunker på grund av att efterfrågan minskar, säger Hans Göran Franck. Titta i Kungsträdgården och prata med polismännen i gatulangningsgrupperna och med socialarbetarna. Då får man ett annat besked. Sedan säger Hans Göran Franck vidare att domstolarna är ytterst restriktiva med andra påföljder om fängelse kan komma i fråga. Den erfarenheten har inte jag, Hans Göran Franck. Jag har arbetat som åklagare i tio år. Hans Göran Franck säger att urinprov är behäftade med många svagheter. Jag vill påstå att rättegångar byggda på vittnesmål och angiveri är behäftade med ännu fler svagheter i sådana här sammanhang. Eftersom Hans Göran Franck talar för att vi inte skall kriminalisera, skulle jag med ytterligare ett exempel vilja belysa det ohållbara i den nuvarande lagstiftningen, där vi inte har kriminalisering. Om vi skulle överföra Hans Göran Francks tankegångar till idrottens dopingproblem, skulle tullen försöka jaga dopingmedel vid gränserna och specialpolis med dopingdresserade hundar skulle leta efter otillåtna droger i buskage kring idrottsplatserna, i omklädningsrum och i väskor, medan konsumtion av dopingmedel inte skulle vara förbjuden och urinprov inte skulle kunna avkrävas misstänkta idrottsmän. Det säger sig självt vilken löjlig och ohållbar situation detta skulle vara. Att det sedan sitter en och annan chefsperson sju skrivbord från verkligheten och har samma uppfattning som Hans Göran Franck är ju inte så märkligt. De möter inte problemet ute på fältet. Riksåklagaren har för övrigt inte gjort någon kriminalpolitisk bedömning av frågan.
Herr talman! Det är alltså möjligt, även om man inte ägnar sig åt kriminalpolitik, att på mycket sakliga grunder i likhet med riksåklagaren komma fram till att det inte är behövligt och inte motiverat att kriminalisera själva bruket av narkotika. Det står också, som det är sagt i BRÅ: s utlåtande, istrid med de rättsprinciper vi har haft här i landet att kriminalisera handling varigenom man skadar sig själv. Det är en rent principiell motivering; de andra skälen har jag utförligt redovisat både i min reservation och till komplettering här i dag. Allt detta utgör, Karin Ahrland, invändningar emot regeringsförslaget, men om man skall jämföra det med det förslag som de borgerliga har framställt i sina reservationer, är ju regeringsförslaget vida att föredra framför det borgerliga. En sak blir ju inte bra bara därför att man reserverar sig, och den omständigheten att de borgerliga har reserverat sig måste naturligtvis innebära att även deras förslag utsätts för kritisk granskning. Jerry Martinger hänvisar huvudsakligen till vad enskilda personer säger. När det gäller att bedöma narkotikasituationen är det långt viktigare att, utöver enskilda personer, kunna hänvisa till statistiska centralbyrån, BRÅ och andra mycket lätt genomförda undersökningar för att komma fram till de slutsatser som både jag och Lars-Erik Lövdén kunnat dra av narkotikasituationen.
Herr talman! Jag tog det här exemplet, Hans Göran Franck, med vad som hände 1981 och 1982 för att visa just att statistiken icke alltid är tillförlitlig, dvs. att statistiken inte speglar verkligheten utan bara myndigheternas åtgärder. Genom att det greps väldigt många personer och gjordes väldigt många beslag 1981 var den polis som jobbar med narkotika sysselsatt med utredning i anledning av de tillslagen under hela 1982 och i stort sett också 1983. Det gjorde att polisen inte kunde göra några andra stora ingripanden på samma sätt som 1981, och då sjönk siffrorna, men samtidigt ökade narkotikatillgången och missbruket. Detta syntes icke i statistiken. Man får alltså icke dra några förhastade slutsatser av att statistiken sjunker under enskilda år, för den speglar bara myndigheternas åtgärder och icke verkligheten. Jag tycker inte att man kan säga, Hans Göran Franck, att det är några enskilda personer jag hänvisar till. Jag hänvisar till polismän i gatulangningsgrupperna, till socialarbetare i Kungsträdgården, till missbrukares föräldrar och till missbrukare och f. d. missbrukare. Det är klart att de i och för sig är enskilda personer, men de är mycket betydelsefulla enskilda personer i det här sammanhanget. De vet vad de talar om.
Herr talman! Det är faktiskt enligt vår uppfattning större likhet mellan oppositionens och regeringens förslag än det är mellan Hans Göran Francks reservation och regeringens förslag. Det är därför jag inte vill stjäla tid från socialdemokratiska företrädare i den här debatten.
Herr talman! Vad jag framförde i mitt första inlägg var att variationerna när det gäller utvecklingen av narkotikabrottsligheten i hög grad har berott på vilken lagstiftning vi har haft och vilka åtgärder som har vidtagits. Det är alldeles klart att det förhåller sig på det sättet. När det sedan gäller hurdan situationen är i dag kan man säga att en samlad expertbedömning går ut på att läget har stabiliserat sig och att det inte nu förekommer någon ökning av narkotikabrottsligheten och narkotikakonsumtionen. Denna utveckling kan naturligtvis förändras, men den har varit positiv ända sedan 1982.